Herr talman!

Vi föreslår inte försöksverksamhet i Norrbotten för att reta några jägare, utan den ingår som ett led i jaktvården. Om försöksverksamheten visar sig ge goda resultat ur jaktvårdssynpunkt, kommer vi att föreslå riksdagen — som ju skall besluta i denna fråga — att sådan jakt skall få äga rum i hela landet. Visar sig försöksverksamheten ge ett annat resultat, kommer vårt förslag att påverkas av detta. Svaret på herr Wikners fråga har jag alltså redan gett. Naturvårdsverket, som ju är vår jaktvårdande myndighet, behöver denna erfarenhet för att kunna ge oss tillräckligt underlag för att vi skall kunna fatta ett riktigt beslut. Det är inte min avsikt ait släppa fram mer försöksverksamhet nu. Jag har, som herr Wikner har väl reda på, sagt nej till framställningar från vissa län. Men jag anser att förhållandena i Norrbotten och de två försökslänen är så olika, att det är absolut nödvändigt att vi får en försöksverksamhet även i Norrbotten. Det är skälet till att den har kommit till stånd.
Herr talman! Jag är tacksam för vad statsrådet sade om att det inte kommer att bli någon mer försöksverksamhet innan den nuvarande är slutförd. Hur skulle det t.ex. vara att sätta i gång försöksverksamhet och använda bara allmänna lovdagar? Känner herrarna till hur detta skulle fungera? Här prövar man en enda form som Svenska jägareförbundet propagerar för. Det går att reglera älgjakten även genom att använda allmänna lovdagar. Det vore verkligen ett prov som kunde ge resultat; man kunde således jämställa reglerad licensjakt, som det i verkligheten heter, och jakt under allmänna lovdagar. Jag har i min hand ett papper av vilket klart framgår att det är de stora markägarna som bestämmer i fråga om jakten eftersom de har de största arealerna. Jag skall inte läsa upp siffrorna, som jag har hämtat från fastighetstaxeringen i Norrbottens län, men av dem framgår klart och tydligt att eftersom man röstar efter areal är det de stora markägarna som bestämmer.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna har frågat om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att av länsstyrelserna utfärdade schaktningsförbud inte åsidosätts. Jag utgår från att herr Svensson syftar på sådana förbud som kan meddelas med stöd av naturvårdslagen. Enligt denna kan länsstyrelsen besluta att arbetsföretag av visst slag inte får utföras inom vissa områden utan länsstyrelsens tillstånd. Till arbetsföretag räknas bl.a. schaktning. Har länsstyrelsens förbud mot schaktning överträtts är detta en förseelse som faller under allmänt åtal. Dessutom kan den som överträtt bestämmelserna vid vite föreläggas att rätta till det som skett olagligt. Naturvårdslagen innehåller alltså de bestämmelser som behövs för att man skall kunna ingripa effektivt när förbud överträds. Några åtgärder från min sida är därför inte påkallade.

Herr talman! Låt mig tacka statsrådet för svaret. Jag är fullt tillfredsställd med det; på en allmänt hållen enkel fråga måste följa ett allmänt hållet svar. Min fråga har en lokal bakgrund. Hade jag yttrat mig som journalist och inte som riksdagsman hade jag nog formulerat den betydligt mer drastiskt och rakt på sak. I Sörmland har vi upplevt naturvården som något mycket positivt. Även relativt drastiska bestämmelser har bli vit accepterade trots att intressekonflikter givetvis inte har kunnat undvikas. Både kust och insjöstränder har skyddats genom länsstyrelsens försorg. Man har varit mån om att inte förfula landskapsbilden och har samtidigt varit angelägen om att ta hänsyn till kulturella och geologiska intressen. En artikel i en mig närstående lokal tidning om att domänverket håller på att anlägga ett flygfält på Stenhuggarmon i Åker, mot gällande schaktningsförbud och som bas för skogsmarksgödsling, har också orsakat en spontan reaktion mot detta ingrepp i en av de vackraste platserna i norra Sörmland. En lokal politisk organisation, arbetarkommunen i Åker, tog upp frågan och enades om att man borde tiilsätta en kommitté som snarast skulle ta itu med saken och bl.a. uppvakta länsstyreisens naturvårdssektion. Jag skall inte gå in på ärendets vidare gång utan vill endast konstatera att domänverket sedermera har inkommit med en dispensansökan, vilken länsstyrelsens naturvårdsråd i går av principiella skäl beslöt att avstyrka. Man har därvid stött sig på det s.k. 19 §- förordnandet, varigenom bl.a. schaktning förbjuds under vissa omständigheter. I det aktuella fallet hade halva flygfältet förlagts inom ett skyddat område. Man är i princip inte motståndare till anläggandet av ett flygfält för skogsmarksgödsling, men det är inte rimligt att tillåta att det placeras inom ett område som i olika avseenden betraktas som värdefullt och som man beslutat att skydda. Med anledning av det lämnade svaret vill jag göra två påpekanden. För det första är det angeläget att ett statligt verk undviker olycksfall av berört slag och att ifrågavarande myndighet bör behandlas som vilken annan lagbrytare som helst. För det andra ifrågasätter jag, om länsstyrelserna har tillräckliga möjligheter att kontrollera efterlevnaden av gällande bestämmelser.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna säger att han skulle ha uttryckt sig lite mera drastiskt om han hade uppträtt som journalist i denna fråga. Också jag hade måhända svarat en smula mera drastiskt, om jag hade haft en annan ställning än den jag nu har. Jag vill också beklaga det inträffade, och jag helar helt herr Svenssons mening att den omständigheten, att det är en statlig myndighet som äger marken i fråga, inte innebär att ärendet på något sätt får behandlas annorlunda. Chefen för vederbörande ämbetsverk har i dag meddelat genom TT och radio att det inträffade är ett beklagligt olycksfall i arbetet. Med anledning av detta har ämbetsverket i fråga tillskrivit alla sina distrikt och fäst deras uppmärksamhet på förhållandet för att undvika en upprepning. Principiellt kan man naturligtvis inte helt gardera sig mot lagöverträdelser. Så snart som myndigheterna får reda på att en sådan inträffat skall de emellertid gripa in, och i ett fall som det aktuella skall de ju besluta om åtgärder. Länsstyrelserna har emellertid inte sista ordet i denna fråga. Det kan mycket väl tänkas att länsstyrelsen ger dispens i ett tänkt fall, men eftersom naturvårdsverket har klagorätt kan ärendet prövas i högre instans. Lagstiftningen är alltså mycket sträng på detta område. Vad som inte fungerat i detta fall är övervakningen. Såsom jag framhållit har emellertid chefen för verket uttalat att det inträffade varit ett olycksfall i arbetet, som inte får inträffa hos en statlig myndighet. Jag kan inte lämna herr Svensson besked i dag om hur förstärkningen av länsstyrelserna kommer att utformas, men det är vår avsikt att ge naturvårds verket möjligheter till en viss förstärkning, bl.a. för att kunna övervaka att denna del av miljövården sköts på ett effektivt sätt.

Herr talman! Jag är mycket nöjd med jordbruksministerns uttalande i hans senaste anförande, av vilket det framgick att han inte vill sätta ofelbarhetsstämpel på en statlig myndighet utan att han tvärtom anser det vara särskilt viktigt att en sådan följer gällande bestämmelser. Låt mig ändå tillägga att vi på detta område inte enbart har negativa erfarenheter av domänstyrelsen. Vi har också på olika håll mycket goda erfarenheter av dess verksamhet. Den har gjort mycket för naturvården i sina marker. Den har även bl.a. rustat upp det kulturhistoriskt värdefulla Hjulhuset vid Göksjön, och det är en åtgärd som uppskattas av allmänheten. Men jag vill: också tillägga att jag är glad över att länsstyrelsens resurser utökas. Det räcker alltså inte, som det sägs i svaret, att naturvårdslagen innehåller de bestämmelser som behövs för att man skall kunna ingripa när förbud överträds; myndigheterna måste också ha resurser att övervaka efterlevnaden.

Herr talman! Herr Wachtmeister har frågat mig, om jag kommer att ta initiativ till sådan ändring i gällande regler för vägvisning, att det underlättas för turister att finna vägen till olika turistanläggningar. Enligt 26 8 vägmärkeskungörelsen ankommer det i första hand på trafiksäkerhetsverket att meddela närmare föreskrifter och anvisningar för olika former av vägvisning. Mellan verket, andra berörda myndigheter och olika turistorganisationer pågår fortlöpande samråd i dessa frågor för att revidera och komplettera redan föreliggande föreskrifter och för att kartlägga det ytterligare behov av vägvisning till turistanläggningar m.m., som kan föreligga. Något initiativ från min sida synes inte vara påkallat.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för att han gjort sig besväret att komma hit. Huruvida jag också skall tacka för innehållet i svaret är kanske något mer tveksamt. Innebörden av svaret är, att allt är bra som det är. Men det är tyvärr inte bra som det är, herr kommunikationsminister! Detta samråd måtte inte fungera riktigt ordentligt; i varje fall tycker man inte det i Turisthotellens riksförbund. Turisthotellen har allvarliga bekymmer t.ex. när busslaster med turister är ute och irrar på vägarna och inte kan hitta rätt, därför att man inte får ha de vägvisare man skulle behöva. Det är för övrigt inte bara när det gäller turistanläggningarna som vårt vägvisarsystem vore i behov av en ganska grundlig omarbetning. Jag kan bara som ett litet exempel nämna att jag för några år sedan skulle resa till en föreläsningsförening i en av de större byarna i Blekinge. Byns namn — Gäddegöl — har tidigare alltid stått utsatt på vägvisare. Jag frågade i grannbyn varför namnet hade tagits bort och om det var någon annan väg som numera ledde till byn. Jag fick då veta: Nu har man bestämt att det skall stå »Pellamåla» på vägvisaren i stället. Vem in i vägverket har någonting i Pellamåla att göra! Men detta har bestämts, och då får det vara så». Det är samma system som gjort att det häromåret i Blekinge icke gick att finna en enda vägvisare där residensstadens namn — Karlskrona — förekom. Detta har nu rättats till genom energiska ingripanden från landshövdingens sida. Men när det gäller turistanläggningarna får man fortfarande irra omkring. Det kan vara mycket intressant att resa på en improviserad turistresa på dagen medan man letar efter en plats; då ser man ju mera av landskapet. Men om man längtar efter att någon gång få komma till sängs på hotellet är det inte riktigt lika roligt att fara omkring på småvägar. Jag hade verkligen hoppats att kommunikationsministern skulle vara villig att sätta litet mer sprätt på det här samrådet. Nu är det bara att beklaga att han inte är hågad härtill. Jag får väl hoppas att det ändå skall kunna fungera litet bättre i fortsättningen.

Herr talman! Trafiksäkerhetsverket har i början av år 1969 med stöd av just 26 § vägmärkeskungörelsen utfärdat föreskrifter för utmärkning av och vägvisning till serviceanläggningar av olika slag med i vägmärkeskungörelsen upptagna symbolmärken. Enligt föreskrifterna utmärks vissa turistoch serviceanläggningar, exempelvis motell, campingplatser och badplatser, som är belägna vid en större väg eller om de är belägna vid en mindre väg, inom ett avstånd av ca 5 km från en större väg. Utmärkningen sker med symbolmärken vid infarten till anläggningen och dessutom i regel med ett förberedande märke ca 1 km före anläggningen. I förekommande fall anbringas också i korsningen mellan den större och den mindre vägen ett symbolmärke med avståndsuppgift. Som regel anges inte an läggningens namn, eftersom en utmärkning inte är avsedd att utgöra reklam för en viss anläggning utan endast en upplysning till vägtrafikanterna om att anläggning av visst slag finns att tillgå i närheten. För vägvisning till andra turistanläggningar av mer allmänt intresse, som inte kan utmärkas med fastställt symbolmärke — jag tänker på djurparker, golfbanor eller liknande — används vanlig vägvisare för allmän eller enskild väg. För den särskilda servicevägvisningen med symbolmärken lämnas tillstånd efter prövning från fall till fall av vederbörande länsstyrelse. Man undersöker då i enlighet med trafiksäkerhetsverkets föreskrifter anläggningens standard m.m., och man bedömer om anläggningen i Övrigt är av sådant allmänt intresse att vägvisning dit kan anses befogad. Som komplettering till servicevägvisning sätts i mycket stor utsträckning upp särskilda turistinformationskartor före infart till turistområde eller stad eller annat område av turistintresse. Det är dock alldeles naturligt att det inte är möjligt att till varje enstaka anläggning genomföra annat än en mycket begränsad vägvisning, bl.a. med hänsyn till önskemålet att hålla nere antalet vägmärken längs våra vägar. Att man på grund av detta inte alltid fullt ut kan tillgodose alla önskemål från varje turistanläggnings ägare är ju ofrånkomligt. Man måste därför acceptera att vägvisningen aldrig kan bli så utförlig att den exempelvis kan ersätta den vanliga bilboken.
Herr talman! Vi klagar över att turistutbytet med utlandet inte fungerar ordentligt, över att vi får för små inkomster av turismen men att vi lägger ned för mycket pengar utomlands. Kan inte detta möjligen delvis tänkas bero på att turisterna inte känner sig välkomna hit. För det första är vi, av or saker som en ledamot av vår nuvarande regering allra bäst känner till, världens dyraste land. För det andra finner turisterna inga vägvisare till de anläggningar de vill uppsöka. Om vi verkligen vill satsa på turismen hit till landet, måste vi också satsa på att turisterna skall hitta till rätta. Skillnaden mellan servicemärkena och vägvisarna är det som är det viktiga härvidlag. Det heter i bestämmelserna att om i samma trakt ligger flera serviceanläggningar det kan tänkas att man får sätta ut namnet på någon av dem. Men detta gäller bara om det är den ena sidan av vägen. Om vid ett vägskäl det ligger ett hotell på den ena kanten och ett hotell på den andra ställer man sig frågan: Var ligger det hotell jag skall till? Då vill jag ha detta namn utmärkt, men för närvarande får jag inte detta. Det förefaller dock som om denna sak tillämpas litet olika i olika län. Man skyller ifrån sig uppåt och säger att Kungl. Maj:t inte går med på detta.

Herr talman! Jag kan hålla med kommunikationsministern om att det inte enbart beror på detta, men det skulle onekligen uppmuntra ganska mycket om man med hjälp av ett väl utarbetat vägvisarsystem kan hitta dit man vill. Alla har inte detaljerade kartor. Det kan inte hjälpas, men jag måste säga att utomlands fungerar vägvisarsystemet till anläggningarna betydligt bättre än här.

Herr talman! Herr Gustavsson i Ängelholm har frågat mig om jag är beredd att medverka till en sådan ändring av reglerna för luftfartspolitiken att möjlighet öppnas för charterflygning med Sverige som resmål. Beteckningen charterflyg innefattar flera olika typer av icke regelbunden kommersiell luftfart. En huvudtyp avser befordran av grupper som bildats för annat huvudsakligt ändamål än själva resan. Gruppens medlemmar sammanhålls här av en särskild intressegemenskap som tydligt avgränsar dem från begreppet allmänheten. Hit hör yrkesföreningar, ideella och religiösa sammanslutningar, idrottsföreningar o.d. Denna typ av researrangemang — s.k. föreningsflygningar — skiljer sig från en annan huvudtyp, nämligen de egentliga sällskapsresorna där det rör sig om resor som utbjuds till allmänheten, främst genom resebyråerna. Ett utmärkande drag för dessa resor är de s.k. allt-i-ett-arrangemangen. När det gäller föreningsflygningar lämnas regelmässigt sökt tillstånd under förutsättning att sökanden uppfyller uppställda krav på intressegemenskap. Detta gäller för såväl insom utgående chartertrafik. ar prövas tillstånd till sådana flygningar med utgångspunkt från riktlinjer som fastställts av Kungl. Maj:t. Ansökan om tillstånd till sällskapsreseflygning prövas mot bakgrund av den charterpolitik som överenskommits mellan de svenska, danska och norska regeringarna. I fråga om interkontinentala sällskapsreseflygningar präglas den skandinaviska tillståndsgivningen — liksom i de flesta länder med behov av en omfattande trafikförsörjning genom regelbunden luftfart — av stark återhållsamhet. Skälet är naturligtvis att det skandinaviska linjeföretaget — SAS — skall kunna i tilifredsställande omfattning och på försvarlig ekonomisk grundval fullgöra sina uppgifter enligt gällande koncession. Allmänt gäller — med angivna undantag — att mycket stora möjligheter föreligger att utföra charterflygningar med Sverige som resmål. Härtill kommer de möjligheter till billiga resor som öppnas genom de IATA-anslutna linjebolagens olika former av rabatterade priser.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Motivet för densamma är att det med tanke på det stora underskott som varje år förekommer i vårt lands bytesbalans med utlandet framstår som mycket angeläget att vidta åtgärder i någon form för att åstadkomma en förbättring härvidlag. En av orsakerna till de förhållanden som råder är turisttrafikens utveckling, som ger oss ett underskott på ca 1 miljard kronor årligen. Detta borde ge anledning till åtgärder för att öka turistströmmen till vårt land. De flesta svenska utlandsturisterna reser numera med chartrat flyg härifrån till utlandet. För utländska turister som vill resa till Sverige finns inte den möjligheten, eftersom luftfartsverket i regel inte tillåter att utländska charterbolag opererar med Sverige som resmål. Härigenom går vårt land miste om ett stort antal utländska turister. Flyget spelar nämligen en alltmer dominerande roll inom den internationella turisttrafiken. Både amerikanska och europeiska företag lär vid olika tillfällen ha försökt erhålla tillstånd för sitt charterflyg att landa här i Sverige med turister, men det har inte medgivits av de svenska myndigheterna. Man måste säga att det är ett egendomligt förhållande som här råder. Vissa svenska myndigheter lägger ner mycket stora kostnader på att i utlandet göra reklam för turistresor till Sverige, medan andra myndigheter motverkar detta genom sådana förbud som jag här har påtalat. Jag tycker det är uppenbart att en ändring måste komma till stånd, ju förr desto hellre. Jag ber än en gång att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag hoppas att han inte glömmer frågan i fortsättningen.

Herr talman! Fru Sundberg och fru Marklund samt herr Andersson i Storfors och herr Jönsson i Ingemarsgården har ställt frågor till mig om användningen av herbicider. Fru Sundberg har också frågat hur många icke registrerade bekämpningsmedel som saluförs med stöd av övergångsbestämmelserna till bekämpningsmedelsförordningen. melserna i bekämpningsmedelsförordningen. Detta innebär bli. a. att det ankommer på giftnämnden att avgöra om de får användas eller inte. Registrering får inte ske av medel som är så giftigt eller eljest befaras så skadligt för människor och vissa djur eller växter att det inte lämpligen bör användas i bekämpningssyfte. För att förebygga skador kan nämnden också uppställa villkor för användningen. Redan meddelad registrering kan återkallas, om det finns skäl för det. Den senaste tiden har särskilt uppmärksamhet riktats mot preparat som innehåller fenoxisyrorna 2, 4-D och 2, 4, 5-T och som i handeln kallas bl.a. hormoslyr. Mot bakgrunden av att farhågor uppkommit om att dessa preparat kan vara skadliga för människor och djur har giftnämnden tillkallat en särskild expertgrupp som skall undersöka vilka faror som kan vara förenade med användning av preparaten. I gruppen ingår bl.a. ärftlighetsforskare samt specialister på fostermissbildningar och miljöfrågor. Expertgruppen väntas redovisa resutaltet av sitt arbete inom ett par månader. Giftnämnden kommer därefter att ompröva registreringen och därvid ta ställning till frågan om förbud mot användningen av de berörda preparaten. Särskilda problem är förenade med spridning av bekämpningsmedel från luften. Som en följd av de erfarenheter som vunnits har giftnämnden redan nu beträffande alla typer av bekämpningsmedel meddelat förbud mot flygbekämpning, om medlen inte är särskilt godkända för ändamålet. Spridning med flyg av herbicider med fenoxisyror får alltså inte ske utan uttryckligt medgivande av giftnämnden. Frågan om dessa medel över huvud taget skall få användas i framtiden kommer, som framgår av vad jag nyss sagt, att avgöras av giftnämnden i god tid före nästa bekämpningssäsong genom att registre ringsfrågan tas upp till omprövning. Jag vill understryka att de problem vi här står inför är mycket betydelsefulla för den enskildes säkerhet. Om preparatens användning kan medföra skador på människor eller djur, råder det inte någon tvekan om att preparatens användning måste omgärdas med betryggande säkerhetsföreskrifter eller helt förbjudas. Jag är övertygad om att giftnämnden ägnar dessa frågor stor omsorg och noga överväger synpunkter av den art som framförts i interpellationerna. Jag kommer att med uppmärksamhet följa utvecklingen. Slutligen vill jag som svar på fru Sundbergs fråga om Öövergångsbestämmelserna till bekämpningsmedelsförordningen säga, att omkring 800 medel hittills har registrerats av giftnämnden och att det finns ungefär 130 ansökningar om registrering av olika typer av bekämpningsmedel som ännu inte slutligt behandlats av nämnden. Detta innebär emellertid inte att alla sistnämnda medel får saluhållas eller användas. Inte heller saknas regler för deras användning. Alla ansökningarna har enligt vad giftnämnden upplyst föranlett utredning, och för samtliga medel gäller att mer eller mindre långtgående delbeslut fattats av nämnden. Den slutliga prövningen av de flesta av dessa registreringsansökningar beräknas vara klar om ett halvår. Skulle allvarliga risker framkomma beträffande något av dessa medel kan giftnämnden med omedelbar verkan förbjuda dess vidare användning. För att ytterligare belysa giftnämndens tillämpning av bekämpningsmedelsförordningen vill jag också nämna att över 100 registreringsansökningar avslagits på grund av befarade skadeverkningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation — det är mycket vänligt i tonen men innehåller inga direkta nyheter.

Den har också varit ett stort diskussionsämne i den offentliga debatten. Jag ställde i maj en fråga till socialministern, och denne svarade då att man skulle behandla spörsmålet med allvar och att man skulle ingripa snabbt. Jag hade då den förhoppningen att svaret innebar att åtgärder skulle vidtagas inför den säsong som var nära förestående. Så har emellertid inte skelt. Jag ansåg att då kända fakta starkt talade för att vissa restriktioner i användandet av medlet i fråga borde införas. Även om inte alla risker var vetenskapligt klarlagda, var indicierna mot medlet så starka att de som använder det borde åläggas mycket stark restriktivitet. Det har nu visat sig att de myndigheter och personer som använder det aktuella medlet inte själva har velat underkasta sig några inskränkningar, och då borde i stället samhället ålägga dem sådana. Även om stora ekonomiska värden står på spel, måste hänsynen till de stora risker som det gäller gå före. Man hade redan i våras kunnat införa det förbud mot flygbesprutning som nu införts. Det är ändå, såsom herr Andersson i Storfors anfört, så att det vid besprutning från flygplan över stora områden — hur välmenande man än är — kan inträffa vindavdrifter och uppstå oväntade <väderleksförhållanden, som får okontrollerbara följder. Ingen som vistas på marken i ett härav berört område kan då undgå att utsättas för bekämpningsmedlet. Det förekommer nämligen inga stora varningsaktioner, upprop e.d. i detta sammanhang. Man sätter t.ex. inte i gång luftvärnssirenerna när en besprutningsaktion skall starta. Förarna av flygplanen vet inte särskilt mycket om vart vindarna drar i väg med bekämpningsmedlet, även om man flyger ganska lågt. Dessutom flyger man Över små diken och vattendrag, och dessa stannar som regel inte inom samma markägares område utan mynnar i större vattendrag, där medlen förorsakar skador som kan bli ganska betydande. Om detta vet vi som sagt inget bestämt, men mycket starka indicier tyder på att så kan bli fallet. De finns en omständighet som gör att man med visst fog kan kritisera handläggningen av frågan. Jag säger detta, även om jag förstår att de myndigheter som behandlar ärenden av detta slag har en mycket besvärlig uppgift. Det är ju ett otal kemiska preparat som skall prövas. Jag kan inte bedöma myndigheternas resurser härför, men jag inser svårigheterna.

Det var alltså redan då klarlagt att dessa preparat hade skadeverkningar. Eftersom vi nu är framme vid år 1970, tycker jag inte att handläggningen präglas av någon påfallande snabbhet. Detta gör att jag känner mig oroad för att vår beredskap på området kanske är svag. Jag understryker att det alltid är lätt att vara efterklok men att vi måste ta lärdom av det inträffade och verkligen vidtaga förstärkningar på detta område, om så behövs, dvs. om det är resurser som saknas. Jag hade med hänsyn till vad jag nu anfört inte tillgripit så hårda ord i min interpellation utan inskränkte mig till att bl.a. ställa frågor om forskningen på området och om hur snabbt en del klarlägganden skulle kunna göras. Som lekman blir man ibland när man försöker tränga in i dessa frågor något förbryllad, eftersom det förekommer en del olika meningsriktningar på området. Jag tror att en del av meningsskiljaktigheterna sammanhänger med att fenoxisyrorna inte i sig själva anses ha så stor giftverkan. Detta brukar framhållas av dem som vill påvisa att dessa preparat är ofarliga. Men det besvärliga är de föroreningar som alltid finns i dessa preparat, de s.k. dioxinerna. Det finns 72 olika sorter av dessa ämnen, och de är mycket dåligt kända. Den mest kända är den jag nyss nämnde, den som förkortas 2,3,7,8. Att den åstadkommer fosterskador har bestyrkts i många sammanhang. Är det möjligen så att giftnämnden när den godkänt dessa medel har kollat bara själva ämnet och inte brytt sig om att kolia föroreningarna? Det måste väl vara detta som gjort att det hela har kunnat pågå så länge utan att man har upptäckt de risker som ändå föreligger. Om så är fallet vill jag fråga socialministern: Beaktar man numera i praxis när det gäller godkännandet av preparat också de föroreningar som preparaten innehåller? Även om preparatet i sig självt är ofarligt, kan föroreningarna åstadkomma stora skador, och den saken är det naturligtvis viktigt att beakta. Den andra fråga som jag tog upp i min interpellation gällde restriktionerna. Om man efter en prövning kommer fram till att det här är fråga om ett medel av den farlighetsgraden att det skall förbjudas, vill jag bara uttala förhoppningen att beslut härom skall kunna fattas före nästa års säsong. Men om man finner att riskerna inte är större än att man kan tillåta en viss, restriktiv användning, har jag vissa önskemål om hur dessa restriktioner bör utformas. Jag anser t.ex. att det bör förekomma en mycket stark restriktivitet när det gäller flygbesprutning. Så fort ett medel kan misstänkas vara farligt, bör man inte tillåta denna användningsform. Det bör vara en regel att människorna skall ha möjlighet att undgå att komma i beröring med sådana medel. Vi har genom herr Anderssons i Storfors redogörelse — och även jag har exempel på den saken — erfa rit att det vid flygbesprutningar varit svårt för den enskilde att undgå medlet. Det måste ändå vara en förutsättning att vi har sådana lagar och regler att den enskilde kan skyddas. Även vägförvaltningarna använder detta medel och sprutar ut det längs vägarna. I sådana fall bör man avlysa trafiken från de berörda vägsträckorna. Jag känner till fall där människor har fått svåra allergiska skador sedan de färdats efter vägen i samband med sådana här besprutningar. Det måste i varje fall pålysas ordentligt att besprutning pågår. Dessutom måste det vara en regel att man inte sprutar över vattendrag — bäckar och liknande. Det måste också förekomma kontakt med ägarna av de marker som gränsar intill vägarna; det finns ju fortfarande jordbrukare som har betesdrift i anslutning till vägarna. Det kan hända att de vill skydda sina djur från denna påverkan, och i så fall bör de ha möjligheter härtill. Om man sålunda finner att giftverkan inte är så oerhört stor som man hade befarat och medlet alltså med en viss tvekan kan tillåtas, bör man införa starka restriktioner. Det skulle vara intressant att få höra hur statsrådet ser på dessa problem.

Herr talman! Först och främst vill jag rikta ett tack till socialministern för svaret på min interpellation. Svaret visar att socialministern bl.a. genom att tillsätta en expertkommitté har uppmärksammat allvaret i frågan och att vi kan vänta oss att åtgärder kommer att vidtas för att förbättra den situation som vi försatt oss i. Den kritik som jag i mitt anförande kommer att framföra riktar sig alltså inte mot socialministerns svar — bortsett från att jag beklagar att min första fråga om formerna för giftnämndens registrering inte berörs i svaret — men väl mot det faktum att socialdeparte mentet trots starka vetenskapliga bevis inte tidigare uppmärksammat de faror som ett ohämmat utnyttjande av starka gifter medför. En stor del av det ansvaret åvilar giftnämnden, och jag kommer också huvudsakligen att beröra dess uppgifter. Naturvårdsåret 1970 avslutades nyligen med en mycket välbesökt konferens här i Stockholm. Vid denna konferens höll professor Maths Berlin från Lund ett uppmärksammat anförande, i vilket han koncentrerade sig på den miljöförstöring som =: giftmissbruket medfört. Han sade bl.a. rent ut att det inte råder någon tvekan om att människan i dag har medel och möjligheter att genom egna åtgärder äventyra mänsklighetens framtida existens. För att trygga denna måste förändringar i miljön och då också i den kemiska miljön tillåtas endast i de fall att konsekvenserna därav för människan och det ekologiska system som människan är beroende av noga övervägas och befinnas acceptabla. Det förutsätter att varje åtgärd som innebär en förändring förprövas och att man har tillsyn över dess tillämpning. Det är uppgifter som här i Sverige åvilar giftnämnden eller borde göra det. Tidigt i höstas beslöt som vi hörde Årjängs hälsovårdsnämnd att förbjuda sprutning med 2, 4 diklor-fenoxisyra «och 2, 4, 5 triklor-fenoxisyra på grund av att man ansåg preparatet ha giftverkan. Den 25 september hade Lis Asklund ett Fokus-program med intervjuer med berörda parter, och detta program väckte stor uppmärksamhet. Strax efter beslöt giftnämnden att spridning med flyg av herbicider med fenoxisyror inte får ske utan uttryckligt medgivande av giftnämnden. När giftnämnden fattade detta beslut, säkerligen påverkad av den opinion som väcktes av TV-programmet, förelåg åtskilliga fakta, om vilka giftnämnden antingen inte varit medveten eller vilka nämnden helt enkelt bortsett från. Låt mig nämna några av dem. Här har förut nämnts den tyska vetenskapsmannen Bauers arbete från 1961, varav det framgår att man vid framställning av 2, 4, 5 T-preparat får en biprodukt på 2, 3, 7, 8-tetraklordibenzo-p-dioxin. Bauer och hans medarbetare påvisade att denna förening har ytterst hög giftighet — en dos av 50 miljondels gram per kg kroppsvikt leder till döden för försöksdjur, och föreningen är orsak till svåra yrkesskador. För några år sedan publicerade Bionetics Research Laboratory utanför Washington resultaten av en fyraårig studie av fosterskadande effekter på olika substanser och rapporterade positiva fynd såväl för 2, 4 D som 2, 4, 5 T. Man fann därefter att särskilt 2, 4, 5 triklorfenoxisyra hade en högt halt av ovan nämnda dioxinförening, som alltså är ytterligt giftig. Hur reagerar man då i Amerika? Det är viktigt att man har detta klart för sig därför att inte minst från socialdepartementets sida förs så ofta fram exempel från andra länder eller från Världshälsoorganisationen på hur dessa reagerar och låter sedan det bli normgivande för oss. I Amerika annonserade redan förra året Vita husets vetenskaplige rådgivare dels att restriktioner skulle införas för all användning av 2, 4, 5 T inom federala myndigheter, dels att användningen inom jordbruket skulle skäras ned, om inte officiella toleransgränser utarbetats före ingången av 1970. I april i år — vilket vi också såg i de svenska tidningarna — hölls flera senatsförhör, vilka ledde till omfattande begränsningar av användningen av 2, 4, 5 T samt till intensifierad forskning angående dioxinernas giftverkan. Men, herr talman, i Sverige sprutade vi på. 1500 ton fenoxisyror. Och giftnämnden slumrade! gen Dow Chemicals Company, slumrade inte och gjorde allvarliga försök att minska halten av dioxiner och satte en Övre gräns vid 0,5 ppm, dvs. mg per kg fenoxisyra. Man blev på amerikanskt håll helt klar på att dioxinet har en fosterskadande effekt. I Sverige påvisades liknande verkningar på många olika sätt. De föregående talarna har här givit åtskilliga exempel, inte minst herr Andersson i Storfors. I Sverige lades det fram en motion, nr 453 av herr Lindberg m.fl. I en verksamhetsberättelse ställde statens veterinärmedicinska anstalt frågan, om det finns ett samband mellan besprutning av lövskog från flygplan och livmoderskador på älg. I våras påträffades i Norrland, såsom vi kanske alla känner till, ett 50—60-tal renar döda i ett område som besprutats med fenoxisyra. En kvinna som fått missfall satte detta i samband med att hon vistats i nybesprutat område. Att den minsta beröring kan ge hudskador vet vi. Herr talman! Detta är bara en del av bakgrunden. I samband med att andra lagutskottet nu i höst behandlade den förutnämnda motionen infordrades remissutlåtande från giftnämnden — och nu börjar det bli intressant. Till detta remissutlåtande bifogades en promemoria som utarbetats på giftnämnden. Trots de av mig tidigare redovisade undersökningarna anser giftnämnden det mindre sannolikt att de i somras rapporterade fallen av utslag, feber och ledsmärtor har något samband med besprutning. Man konstaterar emellertid att vetenskapen tidigare inte beaktat att föroreningar i så små mängder som miljondelar kan ha biologisk effekt. Jag är förvånad över detta — vi har ju trots allt sysslat inom många olika områden med bl.a. hormoner. Sedan säger man att dioxinförekomsten i 2, 4, 5 T är avhängig av tillverkningsprocessen och i första hand av behandlingen av utgångsmaterialen för framställning av ämnena. Svenska handelsprodukter ligger enligt uppgift under 1 ppm. Då vill jag ställa min första fråge till socialministern: Vem kontrollerar detta? Docent Göran Löfroth har i ett yttrande till riksdagens ombudsmanna: expedition sagt att analyser av klorera: de dibenzo-paradioxiner icke tidigarc utförts i Sverige. Gullviks fabriker har uppgivit att de saknar resurser att utföra analyser på importerade och egentillverkade preparat. Jag vore alltså tacksam för att få ett svar på vem som kontrollerar att koncentrationen av dioxiner icke överstiger 1 ppm i svenska handelspreparat. Ännu en fråga: Om Dow Chemicals håller 0,5 ppm, varför skall vi i vårt land då tolerera 1 ppm av detta utomordentligt starka gift? Jag vill i det sambandet gärna nämna att detta är ett kumulativt gift. Genom sin fettlöslighet kan det vandra i näringskedjorna på samma sätt som DDT. Jag vill ställa ännu en fråga, som för resten kanske redan är ställd av herr Jönsson i Ingemarsgården, nämligen i vad mån giftnämnden gör mer än toxikologiska undersökningar. <Giftnämnden måste nämligen när den infordrar ett preparat — inte minst när det gäller besprutningspreparat — för registrering veta att det aldrig rör sig om s.k. kemiskt rena preparat. Man måste alltså infordra uppgifter om alla ämnen i preparatet som är kända. Man kan här inte säga att tillverkaren inte kände till förekomsten av dioxiner, eftersom innehållet av dioxiner har påpekats i den vetenskapliga litteraturen redan 1961. Studerar man utlåtanden från domänverket och naturvårdsverket, finner man genomgående en attityd som innebär tvivel på fenoxisyrornas skadlighet. Att verken i sin tur grundar sitt ställningstagande på giftnämndens klarsignaler är kanske naturligt. Helt följd riktigt har nu båda dessa organisationer plötsligt förklarat sig villiga ati studera verkan av fenoxisyror efter det att giftnämnden har börjat inse sina försummelser.

Herr talman! Därmed är jag framme vid den fråga i min interpellation som socialministern egentligen inte har besvarat: Överväger statsrådet att på grund av de erfarenheter som gjorts vid besprutning med Hormoslyr ompröva formerna för giftnämndens prövning för registrering av bekämpningsmedel? Det är nämligen just missförhållandet mellan våra faktiska kunskaper och de ekologiska verkningarna som får så skrämmande följder. Jag kan också formulera frågan på ett betydligt intressantare sätt: Anser statsrådet att tiden nu är kommen för s.k. omvänd bevisföring? Det är nämligen en utomordentligt väsentlig fråga. Den omvända bevisföringen innebär, att där varken samhället eller tillverkningssidan kan vederlägga eller verifiera möjligheter till fosterskador, mutagena eller carcinogena effekter bör doserna minskas så långt det över huvud taget går, och helst bör preparatet inte bli registrerat. När jag ställer den frågan har jag en stor del av svenska folket bakom mig. Den tilltagande miljöförstöringen innebär nämligen inte bara en förfulning av vårt landskap utan — och det är mycket värre — den skapar också otrygghet. Som politiker måste vi se till att medborgarna åtminstone kan känna den tryggheten att veta att vi gör vad vi kan på politiskt håll. Min uppfattning är att socialdepartementet brister i den funktionen. Låt mig här ge ett par exempel. Redan 1959 skrev Ehrenberg och Gustafsson en rapport till dåvarande medicinalstyrelsen och bad att få rikta medicinalstyrelsens uppmärksamhet på en serie undersökningar som publicerats under de senaste åren och som rörde kemikaliers starkt mutagena och carcinogena effekter. Jag har läst deras rapport. Den har nämligen nu, efter mer än tio år, givits ut i tryck i engelsk översättning därför att åtskilliga utländska forskare bett att få den. Men hur reagerade man på dåvarande medicinalstyrelsen? Jo, man tillsatte en kommitté för att undersöka dessa alarmerande förhållanden. Den kommittén självdog emellertid ganska snart av brist på intresse. I vårt land liksom i alia andra fortsätter cancerfallen att öka, och vi utsätts för allt fler kemikalier, vilkas effekt vi ofta inte får reda på ens när den är vetenskapligt dokumenterad. Ett annat intressant registreringsfall är giftnämndens behandling av diklorvos, dvs. de remsor som impregnerats med en fosforförening av nervgastyp och som används mot insekter. De godkändes av giftnämnden 1968 och får fritt försäljas i Sverige, trots att vi får in allt fler rapporter om fall av förgiftning. Jag kan här inte gå in på det faktum att diklorvos är ett alkylerande ämne och därför i mycket hög grad kan ge genetiska eller mutagena och fosterskadande effekter. Jag vill bara ställa en fråga ytterligare till socialministern: Vem gör undersökningar åt giftnämnden utöver de rent toxikologiska? Jag förutsätter nämligen att man, innan registrering tillåtes, gör undersökningar också rörande effekterna när det gäller fosterskador och mutagena skador. Det vore intressant att få ett svar på den frågan. Jag har nämligen inte lyckats få reda på vilken organisation eller institution här i landet som utför sådana undersökningar åt giftnämnden. Jag har tagit dessa exempel, herr socialminister, därför att de berör områden som ligger inom giftnämndens kompetens. Jag skulle kunna ta många fler exempel, men det får räcka med de anförda. Som svar på min andra fråga har statsrådet meddelat att 130 ansökningar om registrering av olika typer av bekämpningsmedel ännu inte har slutbehandlats av nämnden men att medlen får försäljas enligt övergångsbestämmelserna. Socialministern säger också i svaret att man beräknar att ansökningarna skall vara avklarade inom ett halvår. Men för över ett år sedan väckte jag en motion, på vilken giftnämnden framhöll i sitt remissyttrande att alla preparat skulle vara avklarade inom ett år. Det året har gått, och det kommande halvåret går fort. Jag är nämligen orolig, inte bara för att vi fortfarande har i bruk preparat i skydd av 1963 års Öövergångsbestämmelser, utan jag ser det som ett tecken på att giftnämnden har för små resurser. Jag vill ställa frågan: Har man på giftnämnden resurser nog för att verkställa de undersökningar som man verkligen skulle vilja genomföra, exempelvis de av mig efterfrågade undersökningarna rörande mutagenitet? Eller måste man på grund av bristande resurser släppa igenom preparat som kanske med en mer seriös och omfattande bedömning icke skulle ha registrerats? Jag tror det är utomordentligt angeläget att svenska folket får klart för sig, att om det är en rent ekonomisk fråga har vi i aila fall möjlighet ait genom Sveriges riksdag skapa en större trygg het och säkerhet i vårt land. Herr talman! Jag har ställt många frågor — sju stycken om jag räknar rätt — och jag har talat länge. Det har dock gällt frågor som för många människor är livsviktiga i ordets verkliga betydelse. Att problemen är många och svåra innebär inte att vi får skaka dem av oss, och jag tror det är väsentligt att vi fritt kan debattera dem här i riksdagen, även om det från min sida innebär en stark kritik mot socialministerns fögderi vad gäller såväl socialstyrelsens handläggning av rapporter som giftnämndens registreringsverksamhet.

Herr talman! Också jag ber att få tacka socialminister Aspling för svaret, även om jag inte kan finna att det innehåller så mycket mer än de uppgifter som redan har bekantgjorts i pressen i höst om den expertgrupp giftnämnden tillkallat för att undersöka de faror som kan vara förenade med användningen av de aktuella preparaten. Man kunde väl beteckna det som positivt att statsrådet inte anser att det råder något tvivel om att det behövs betryggande <säkerhetsföreskrifter eller förbud mot preparatens användning, om de kan medföra skador på människor eller djur. Det är väl bara så att just detta »om» gör att man inte känner sig helt nöjd med svaret. Den senaste tidens tidningsskriverier om användningen av gifter i växtbekämpande syfte har i vissa kretsar bedömts som ovederhäftiga. De misstankar mot växtgiftmedlet 2, 4, 5 T som väcktes redan på 1950-talet har av ansvariga myndigheter avfärdats som lösa spekulationer. Så var det ju också när det gällde neurosedynet. Först när ett antal gravt missbildade barn hade fötts av kvinnor som använt neurose dyn förbjöds preparatet. När det nu finns forskare som inte utesluter att de växtgifter som används kan leda till ännu värre tragedier än neurosedynet åstadkom, är det all anledning att förbjuda användningen av dessa preparat, av vilka hormoslyr utgör ett. Bevis på de genetiska skador som medlen kan åstadkomma har anförts bl.a. från Vietnam, där dessa medel skoningslöst används utan hänsyn till de människor som drabbas. Att då tala om att det där är fråga om starkare doser än vad som förekommer i Sverige räcker inte för att stilla den oro som vissheten om skador på barn, födda i Vietnam, väcker också här i vårt land. De uppgifter om «amerikanska forskningsresultat när det gäller fosterskador, som fru Sundberg nyss lämnade, är för övrigt värda att notera mot bakgrunden av denna användning av giftmedel i Vietnam. Socialminister Aspling hänvisar i sitt svar = till bekämpningsmedelsförordningen och till de villkor som giftnämnden kan uppställa för användningen. Likaså framhåller socialministern att spridning med flyg av herbicider med fenoxisyror inte kan ske utan giftnämndens medgivande. Herr Andersson i Storfors har gett mycket belysande exempel på långsamheten — för att uttrycka det snällt — i giftnämndens behandling av denna fråga. Med tanke på de starka farhågor som har uttalats förefaller det verkligen rimligt att helt förbjuda preparaten till dess att de undersökningar är klara som den av statsrådet åberopade expertgruppen nu håller på med. Restriktionen i fråga om spridning med flyg har herr Andersson i Storfors betecknat som en halvmesyr. Jag är mycket villig att instämma i den betygsättningen, i synnerhet som det ändå förekommer spridning på annat sätt. Exempelvis sprutas dessa gifter fortfarande längs vägrenar, på parkernas gräsmattor och längs statens järnvägars banvallar. I Hälsingland väckte SJ:s besprutningar i höst våldsamma protester från folk som var ute och plockade hallon. I sådana här fall kan det inte vara riktigt att som SJ bara hänvisa till att människor får skylla sig själva om de uppehåller sig i marker som har besprutats eller håller på att besprutas. I de tidigare inläggen har anförts en hel rad fakta om fall där människor och djur insjuknat och t.o.m. avlidit av orsaker som inte helt kan frånkännas samband med användningen av växtbekämpningsmedel. Jag skall bara tillfoga ett exempel. I våras dog ett par hundra renar i Lappland oförklarligt, och dessutom födde ett stort antal renkor döda foster. Veterinärmedicinska anstalten här i Stockholm fick prover sig tillsända, analyserade dem och fann i dem höga halter av 2, 4, 5 T. Sedan dess har veterinärmedicinska <anstalten undersökt hur renarna reagerar på de här aktuella gifterna, men åtminstoner har inte jag kunnat i pressen finna några redogörelser för resultaten av dessa undersökningar. Jag undrar om socialministern kanske har uppgifter om de resultat som undersökningarna eventuellt har lett till. Det behöver väl inte sägas att de som i mina hemtrakter sysslar med renskötsel delar den starka oro som uttryckts i de tidigare inläggen i denna debatt. Det pågår, vilket mina företrädare här i talarstolen redan nämnt, en livlig debatt just nu om hur vår natur skall skyddas. En rimlig åtgärd i det syftet vore — vilket också har sagts — att helt förbjuda användning av medel som ens misstänks ha skadliga följder. Sedan må det bli expertisens sak att bevisa deras oskadlighet.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på de inlägg som här förekommit, och jag vill gärna säga att jag har noterat det engagemang som de skilda talarna visar. De har själva påpekat att detta är en svår och allvarlig fråga, som i alla olika avseenden måste behandlas seriöst. Jag vill, herr talman, understryka allt detta. Användningen av herbicider är självfallet inte ett problem bara för oss, men på oss faller ett ansvar att komma fram till klarhet och till beslut. Vi måste dock inse att detta problem vidgar sig ut över vårt lands gränser. Dessa medel används ju i stor utsträckning runt om i världen, bl.a. i våra nordiska grannländer. Vi ser, herr talman, mycket allvarligt på dessa frågor, det vill jag starkt understryka. Giftnämnden har på grundval av gällande lagstiftning befogenhet både att vägra registrering och att stoppa användningen av ett redan registrerat preparat, om preparatet kan befaras medföra skadeverkningar för människor och djur. Giftnämnden har således befogenhet att stoppa ett preparat när det föreligger misstanke om att det är farligt. De medel vi här diskuterar är nu föremål för en seriös behandling i giftnämnden, vilken som bekant är sammansatt av både experter och lekmän. Bland annat ingår i nämnden ledamöter av riksdagen. Medlens eventuella skadeverkningar i olika avseenden är alltså nu föremål för noggrann undersökning. Som jag underströk i mitt svar kan det inte råda någon tvekan om att medlens användning måste omgärdas med betryggande säkerhetsföreskrifter eller medlen helt förbjudas, om deras användning kan medföra skador för människor och djur. Jag vill upprepa detta, och det utgör delvis också svar på några av de frågor som här ställts till mig.

I den mån erfarenheterna ger anledning ifrågasätta ändrade regler kommer den saken givetvis att tas upp. När riksdagen för en vecka sedan behandlade samma fråga förelåg enighet om att giftnämndens pågående undersökningar borde avvaktas. I andra lagutskottets utlåtande nr 80 framhåller man följande: »Genom de åtgärder som giftnämnden sålunda vidtagit i frågan får motionernas syfte anses i huvudsak tillgodosett. Enligt utskottets mening är det med hänsyn härtill inte nödvändigt med något initiativ från riksdagens sida.» Herr talman! Vad vi här diskuterar gäller i hög grad huruvida ett beslut skall fattas före eller efter det att den pågående undersökningen är klar. Då är att märka att preparaten inte används medan undersökningen pågår och att ett beslut kommer att föreligga i god tid före nästa bekämpningssäsong. Det har ställts många frågor till mig. Jag vill, herr talman, göra några direkta kommentarer till de inlägg som gjorts. Herr Andersson i Storfors anför ett antal fall som enligt hans mening utgör bevis för medlens skadlighet. Inrapporterade fall är nu föremål för noggranna undersökningar. Det gäller bl.a. renarna, som fru Marklund nämnde. Herr Andersson sade också — om jag förstod honom rätt — att han hade en lång lista på fall. Jag skulle vilja uppmana herr Andersson i Storfors att omedelbart överlämna denna förteckning till giftnämnden.

Jag kan inte här gå in på en detaljbeskrivning; jag kan bara försäkra herr Jönsson i Ingemarsgården att det naturligtvis i så fall kommer att bli en utomordentligt viktig angelägenhet att skapa restriktioner och tillse att de efterleves. Till fru Sundberg vill jag säga följande. Beträffande de registreringsansökningar som ännu inte är slutbehandlade är det ingalunda så att alla dessa medel får användas. Det har jag framhållit i mitt svar, och jag vill understryka det på nytt. Mer eller mindre långtgående delbeslut har också fattats av giftnämnden. Vad jag nu sagt innebär inte annat än att jag anser det ytterst angeläget att ansökningarna slutbehandlas så fort som möjligt. De undersökningar som nu pågår avser de medel som finns på den svenska marknaden, alltså inte renodlade fenoxisyror utan medel med de föroreningar som kan finnas i dem.

Fru Sundberg har ställt ett stort antal nya frågor här i dag. Jag kan inte ge mig närmare in på dem nu, men jag vill försäkra att jag har noterat dem. Självfallet skall jag också tillse att de förmedlas vidare. Jag skall studera dem, det lovar jag fru Sundberg. Låt mig sedan, herr talman, till detta säga och därmed något knyta an till min inledning, att vi här står inför ett stort och besvärligt problem. Vi har alla anledning att så effektivt som möjligt söka komma fram till beslut och besked, och jag kan försäkra att så långt jag kunnat bedöma omfattar giftnämnden i hög grad denna inställning. Den nonchalerar inte de frågor den härvidlag har ansvaret för. Det finns, herr talman, anledning påpeka att vi har åtskilliga medel för vilka förbud efter en viss övergångstid har utfärdats här i vårt land. Det har gällt avslag på registreringsansökningar för äldre medel eller återkallande av tidigare godkända registreringar.

Jag vill nämna detta därför att vi i Sverige har tagit allvarligt på dessa frågor. Vi har också förbjudit en rad medel. Vi kan väl säga att vi i hög grad har kommit att bli uppmärksammade även utanför våra gränser genom att vi har intagit denna mycket restriktiva inställning till dessa medel. Nu diskuterar vi ett specifikt medel, som inger oss oro. Jag har i dag svarat på frågor som ställdes i interpellationerna, och jag har givit besked om vad som nu kommer att hända. Herr talman!

Jag är övertygad om att giftnämnden ägnar dessa frågor stor omsorg och noga överväger synpunkter av den art som framförts i interpellationerna.»> Jag kan försäkra, herr talman, att jag kommer att följa den fortsatta utvecklingen med största uppmärksamhet.

Herr talman! Jag har svårt att förstå statsrådet, när han säger att användningen har präglats av stor restriktivitet. Diskussionen i dag tyder på raka motsatsen. Frågan var uppe 1968, och den var uppe i våras. Vid dessa tillfällen påtalades de väl kända förhållanden som styrker misstankarna om medlets farlighet. Det iakttas inte någon stor restriktivitet, när det fortfarande tillåts att detta medel sprids från flygplan ut i naturen. Vi människor kan ju göra oss hörda. Herr Andersson i Storfors har relaterat flera sådana fall som väckt stor uppmärksamhet, så jag skall inte ta upp tid med detta. Men viltet, som är en omistlig naturtillgång, kan inte göra sig hört. Dess existens äventyras om de farhågor som framförts från så många håll besannas. Mycket tyder på att farhågorna är berättigade, och därför bor: de man kunna vänta en säsong. Redan innan det här medlet kom i bruk fanns det ju möjligheter att vidta alla de åtgärder som man nu åstadkommer genom besprutningen. Vi är väl i alla fall så rika i det här landet att vi borde ha råd att vänta en säsong till dess hithörande spörsmål klarlagts. Det är inte begärligt att statsrådet skall minnas alla de frågor som ställts, så jag vill upprepa min fråga: När började giftnämnden pröva de kända föroreningar som ingår i dessa ämnen?

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för hans senare svar, som jag tycker var betydligt mera upply sande. Jag förstår att socialministern inte kan svara på åtskilliga av mina direktställda frågor om bl.a. kontroll. Mina frågor är emellertid inte retoriska. Jag är tacksam att de har tagits emot, och jag hoppas få svar i någon form. Kvar står emellertid att socialministern trots allt är ansvarig för att giftnämnden lämnar upplysningar om en halt som den tydligen inte kan kontrollera. Två av mina frågor är principiella, och jag vill gärna höra statsrådets mening om dem. Är tiden kommen för en omvänd bevisföring? Det gäller inte bara bekämpningsmedel utan många andra ämnen och kemikalier som vi på olika sätt använder oss av. Har vi inte kommit dithän att den som vill använda dem måste kunna visa och garantera att de inte är giftiga? Forskarna sägs ha svårt att kommunicera med politikerna, men inte minst från vetenskapligt håll har sådana krav framförts. Jag har i mitt anförande kraftigt betonat nödvändigheten av att man undersöker eventuella fosterskadande effekter, mutagenitet och också cancerframkallande ämnen. Det är en ny uppgift, som inte har funnits så länge, och den gör att giftnämnden kanske förr eller senare får förändra sitt namn. Det har nu hållits en kongress i USA, där man har diskuterat förbättrade analysmetoder vad avser sådana ämnens förekomst i kemikalier, och enligt vad som försports har varken giftnämnden eller socialstyrelsen skickat någon representant dit. Det tycker jag är litet underligt. Naturvårdsverket lär bl.a. ha gjort det. Som jag ser det skulle det ha varit riktigt om giftnämnden hade försökt utöka sina undersökningsmetoder. Min andra fråga kanske inte är principiell, men anser socialministern att giftnämndens resurser är tillräckliga? Är det ekonomiska problem som stoppar oss när det gäller vår omgivnings hygien?

Herr talman! Det har under debatten riktats mycket hårda och bestämda anmärkningar mot giftnämnden, och eftersom jag tillhör denna nämnd anser jag mig tvingad att i någon mån gå i svaromål. Detta gör jag så mycket hellre som jag tycker det verkar som om en del av interpellanterna hade varit utsatta för något mycket starkt gift som gjort att de något råkat ur balans. Man säger t.ex. att det redan 1968 fanns klara bevis för allvarliga skador på människor och djur på grund av dessa besprutningar och ändå blev ingenting gjort och att detta visar en otrolig nonchalans. De kontakter som finns mellan veterinärstyrelsen och giftnämnden, herr Andersson i Storfors, är det inga fel på; det finns kontakter dem emellan vid varje sammanträde eftersom en medlem av veterinärstyrelsen är med i giftnämnden. Denna består nämligen i allra högsta grad av experter samt två politiker. Politikerna är visst inte experter på dessa frågor, och jag är därför förvånad över att man inte har vänt sig till den expertis som tydligen finns i denna kammare. Vi har haft långa och mycket ingående överläggningar om dessa frågor. Påståendet att det redan 1968 var klart att dessa gifter var skadliga får stå för herr Anderssons räkning. I varje fall har ingenting anmälts till giftnämnden som denna haft möjlighet att ta fasta på. Det första fall där man kan säga att man fick klart för sig att det fanns någonting som ännu inte var känt var det som tidigt på våren inträffade bland renarna i Norrland. Dessa renar togs om hand av veterinärstyrelsen, och de undersökningar som inleddes då är ännu inte slutförda. De är nämligen inte gjorda i en handvändning. Även om man konstaterar att gift förekommer i djuren, kan man därmed inte säga vad detta beror på. Det har inträffat ett dödsfall i vår, jag tror att det var i Jämtland. En man dog efter att ha deltagit i besprutning med hormoslyr. Men det leder väl ändå till eftertanke när läkaren vid obduktionen konstaterade att mannen avlidit av en propp i hjärnan och försäkrade, att det inte fanns den minsta anledning att sammanbinda dödsfallet med hans arbetsuppgift med hormoslyr. Jag har intresserat mig så mycket för detta att jag har sökt upp personer som i mer än 15 år varje vår har varit i kontakt med dessa ämnen. För att hålla rent för växtlighet i ledningsgator går på en ledningsgata av 50 meters bredd sex man i bredd med motorsprutor på ryggen och sprutar ut hormoslyrlösningar. Ofta, säger dessa män, har det inträffat att man blivit sprutad mitt i ansiktet när det kommit en vindpust som man inte räknat med, men vi har aldrig känt något obehag av det, och vi har fortsatt med detta arbete år efter år. Jag är medveten om att det har förekommit en hel del tidningsuppgifter som verkat skrämmande. Men vi kan väl vara överens om att man ibland har anledning att ifrågasätta trovärdigheten i sådana artiklar. Det är inte säkert att tidningsskribenten är en mera framstående expert än den sakkunskap på området vi i vårt land sökt samla ibop för att ta hand om ifrågavarande ärenden. Jag vill i detta avseende ge socialdepartementet det betyget att man inom detta försökt skaffa fram all den expertis, som varit möjlig att uppbringa för att placera den i giftnämnden. Jag vill bestämt tillbakavisa påståendet om att giftnämnden visat nonchalans. Jag trodde inte att man skulle behöva höra sådant tal i denna kammare om en institution, som så allvarligt arbetar för att klara de uppgifter det gäller. Vi måste emellertid vara medvetna om att det ideligen kastas nyheter över oss från olika håll. Vi får dagligen in ansökningar om tillstånd för nya preparat, och alla dessa skall vi hinna med att behandla. Jag vill i det speciella fall som användningen av hormoslyr representerar framhålla, att socialdepartementet därvidlag ställt alla de medel till förfogande som man har rätt att begära. Vi bedriver också en mycket ingående undersökning, fru Sundberg, på detta område i intimt samarbete med den expertis som kunnat uppbringas i Amerika. Det är felaktigt att påstå att detta ärende har nonchalerats. Så har visst inte varit fallet. Anledningen till att man inte fattade ett omedelbart beslut när denna fråga togs upp denna höst var att besprutning under innevarande årstid över huvud taget inte förekommer. Det är ändå fråga om lövbekämpning, och det torde inte vara många som går ut för att bekämpa löv under den tid när marken är snötäckt. Vi ansåg således att den berörda utredningen borde vara färdig till den kommande besprutningssäsongen, så att vi inför denna skulle kunna lämna ett besked i frågan. Jag vill härefter personligen framhålla att besprutning som utförs från luften måste upplevas som mycket obehaglig exempelvis av en person, som befinner sig ute i skog och mark för att promenera eller plocka bär. Om denne blir överflugen av ett flygplan, som sprutar ett bekämpningsmedel över honom, måste vederbörande känna sig mycket illa till mods. Jag anser bestämt att det måste utfärdas betydligt klarare bestämmelser, så att den som går ut i naturen får kännedom om i vilka områden besprutning kommer att äga rum — om någon besprutning i fortsättningen kommer att tillåtas, vilket ännu inte är klart. Herr Andersson i Storfors gjorde sig en smula lustig över att det på burkar, som innehåller bekämpningsmedel, står att man skall tvätta sig med tvål och vatten om man får något av medlet på sig. Han menade att den som är ute i skog och mark inte brukar föra med sig tvål och vatten, och det är all deles riktigt. Men det är ändå en viss skillnad mellan det koncentrerade ämne som finns i förpackningsburken och den starkt utspädda lösning som man sprutar ut. Man kan mycket väl bekämpa bladväxten genom att spruta ut en blandning, som endast innehåller 2,5 procent hormoslyr. Föreskriften gäller självfallet för den koncentrerade mängd som förvaras i den ursprungliga behållaren och är avsedd att skydda den som skall hantera medlet. En av interpellanterna sade att man vet för litet om en hel del företeelser på detta område, och jag vill biträda denna uppfattning. Trots att man haft möjlighet att samla ihop och förhöra sig med äll den expertis, som vårt land över huvud taget kan frambringa — vi har också haft kontakt med den av fru Sundberg omnämnde Berlin — kan vi konstatera : att vetenskapsmännen i många avseenden vet alldeles för litet. Jag är förvånad över att det finns så mycket sakkunskap på andra håll. Vi har ingen anledning att låta påståenden alt vi skulle vara otroligt nonchalanta eller slöa. i detta sammanhang stå oemotsagda. Jag vill med kraft framhålla att nämnden verkligen arbetar med allvar. : Fru Sundberg hänvisade till möjligheterna 'att använda »omvänd : bevisföring». Jag undrar emellertid om inte fru Sundberg borde tänka efter ytterligare något i detta sammanhang. Enbart i Amerika: framställs varje år över 4 000 nya kemiska: preparat. Därutöver kommer åtskilliga preparat från det centrala Europa. Finns det möjlighet för någon instans eller något laboratorium i detta land att åta sig att bevisa att alla dessa nya kemiska preparat i alla avseenden är ofarliga? Giftnämnden får i detalj veta vad preparaten innehåller; det är ett villkor för att ett preparat över huvud taget skall bli inregistrerat. Jag är emellertid medveten om att det funnits, finns och kommer att finnas åtskilliga preparat som innehåller gifter — kanske flera gifter i förening, varigenom riskerna uppkommer — som kan ge skador i framtiden. Ingen giftnämnd i världen kan garantera att så inte kommer att ske. Tänk efter, fru Sundberg — vilken institution skulle vi anlita för att få bevisat att alla de nya preparat som kommer inte i något avseende är skadliga? Om vi ställde upp sådana regler skulle vi otvivelaktigt bli en efterbliven nation, eftersom så många av dessa preparat inte skulle komma till användning på grund av att vi inte kan bevisa att de är oskadliga. När giftnämnden tillåter användningen av elt preparat sker det på grund av att det finns människor som har behov av det för ett eller annat ändamål. Vi kan inte hur nonchalant som helst avgöra dessa frågor, allra helst som vi befinner oss i den situationen att vi så att säga själva stiftar lagarna. Vi kan heller inte förbjuda ett preparat på grund av att det i en tidningsartikel har stått att läsa att det är giftigt. Vi måste ha fakta på bordet innan vi kan handla. Men när vi får fakta kan jag garantera att giftnämnden också kommer att handla.
Herr talman! Det ställdes ytterligare en del frågor till mig i de senare inläggen, och jag skall i största korthet försöka svara på dem. Först emellertid ett påpekande. Flyg: besprutningen är ju, herr Andersson, stoppad. Jag delar i långa stycken hans uppfattning om just den metodens olägenheter ur många synpunkter. Men den är stoppad och vi avvaktar, som det sagts här upprepade gånger, resultatet av undersökningarna. Sedan vill jag säga till herr Jönsson i Ingemarsgården att dioxinhalten i 2, 4, 5-T i år för första gången har kontrollerats av giftnämnden. Analysmetoderna för dessa låga halter — det rör sig här om högst en miljondel — har kommit fram först på senare tid. Men nu är alltså dessa halter föremål för analyser. Fru Sundberg har på nytt tagit upp frågan om »den omvända bevisföringen». Jag vill i anslutning härtill framhålla att det här är fråga om en verkligt svår problematik. Givet är emellertid att bevisfrågorna kommer att ägnas stor uppmärksamhet vid den fortsatta uppföljningen av reglerna på området. Jag vill också svara på fru Sundbergs andra fråga. Det sker i giftnämnden en prövning ur både toxikologiska och andra synpunkter. I fråga om resurserna har herr Henningsson, som är en aktiv ledamot av giftnämnden, gett ett svar. Vi har ställt resurserna till förfogande. Vi har varit särskilt angelägna om att de undersökningar som pågår inte på något sätt skall hindras på grund av brist på penningmedel. Och jag vill stryka under vad herr Henningsson sade, nämligen att dessa undersökningar sker i samverkan även med forskare utanför våra gränser. Ambitionen är att införskaffa alla fakta. Herr talman! Debatten har varit långvarig, iniressant och från många synpunkter värdefull. Jag skall emellertid stanna här och återigen deklarera att vad på mig ankommer skall sannerligen dessa frågor liksom hittills i fortsättningen följas med den allra största uppmärksamhet.

Herr talman! Jag ber att få vända mig till herr Henningsson. Han sade att man får in uppgifter på alla föroreningar i ämnena. Det måste ha inneburit att man när fenoxisyrorna registrerades också fick in uppgiften om dioxin. Att dioxin är ett konstaterat gift var redan då en relativt gammal vetenskaplig upptäckt. Men herr Henningsson tog upp en annan, principiellt intressant fråga, nämligen mängden av nya kemikalier som strömmar Över oss. Han säger att ingen giftnämnd kan klara dem. Nej, jag håller fullständigt med herr Henningsson om detta. Jag vill dock påpeka att om man har en omvänd bevisföring, detta inte innebär att man skall centralisera hela bevisföringen till ett organ. Man har också rätt att hos producenten ställa de krav man har vad gäller varans giftighet respektive användbarhet. Det är någonting som jag tror att giftnämnden i framtiden kanske än mer kommer att få ägna sig åt. Man måste kräva betydligt klarare uppgifter innan man-tar upp ett medel och diskuterar detta för registrering. Jag vill sluta med att säga något positivt om giftnämnden. I en tidningsartikel såg jag att agronom Dicken Johansson, som också är ledamot av giftnämnden, i ett föredrag fäst uppmärksamheten på faran av pentaklorfenoler, dvs. de ämnen som finns i våra träbesprutningsmedel, kuprinol och andra. Han sade att dessa kan bli det kommande decenniets stora miljögift. De innehåller nämligen dioxiner som bl.a. frigörs när man bränner impregnerat trävirke.

Herr talman! Herr Henningsson, som är ledamot av giftnämnden, vill nonchalera farhågorna som vi har påtalat och ville göra gällande — om jag skall återge det milt — att vi hade överdrivit farligheten, och han sade att tidningsartiklarna innehöll nonsens. Jag vill påminna herr Henningsson om att jag i mitt första anförande hänvisade till en artikel i en vetenskaplig tidskrift som utkom 1961. Jag tycker det är på tiden att ni i giftnämnden läser sådana artiklar i stället för att säga att de bara innehåller nonsens. Det tycks som om giftnämnden bara noterar dödsfall såsom skadeverkningar, men det är inte detta diskussionen främst gäller. Diskussionen i tidningspressen, i TV och radio har i stor utsträckning gällt de risker för fosterskador som de här medlen medför. Därför är det inte så underligt om man finner att fem eller sex karlar har klarat sig bra efter duschning med medlen. Jag har en känsla av att karlar inte utsätts för fosterskador. Herr Henningsson sade vidare att vi har tagit upp detta ärende i höst. Jag ställde emellertid en fråga till socialministern i våras, och svaret då blev att han trodde att frågan om användningen av dessa herbicider mycket snart skulle bli föremål för giftnämndens slutliga ställningstagande. Detta var i maj. Nu säger herr Henningsson att man har börjat en undersökning i höst. Jag tycker inte det är särskilt snabbt, och jag hoppas det blir bättre fart i fortsättningen.

Herr talman! Jag vill säga till fru Sundberg att vi, även om dessa undersökningar delas upp, ändå inte kommer att kunna mobilisera de resurser som vi skulle behöva för att undersöka alla kemikalier som i framtiden kommer att överflöda vårt land så fullständigt, att vi blir övertygade om att inga giftverkningar förekommer. Det spelar alltså ingen roll vilken institution vi anlitar för denna uppgift — vi har ändå inte tiliräckliga resurser. Herr Andersson menar att vi nonchalerar problemet och inte känner den oro som han anser det vara vår plikt att känna. Ja, vi har utan tvivel varit mycket oroliga för vad som hänt, men första gången vi fick ett eklatant bevis för verklig skada var när renarna dog. Renarna fördes till veterinärstyrelsen för en undersökning, som fortfarande inte är färdig. Man kan anklaga oss för att arbetet inte går snabbt, men — ärade kammarledamöter — vem kan åta sig att snabbt genomföra en vetenskaplig undersökning på ett djur som man misstänker har dött av gift? Det är ingen undersökning som man klarar på en timme eller så, utan det tar åtskillig tid innan man kan få övertygande bevis för vad som verkligen ligger bakom. Jag vill vidare säga till herr Andersson att hormoslyr har använts i vårt land i mer än tjugo år men att det först är under de senaste åren som det har påståtts att ämnet skulle vara farligt. Även om jag inte vill utge mig för att vara någon expert, inser jag att de män som blivit besprutade i ansiktet med hormoslyr inte kunde få några fosterskador, men det har nämnts att folk som duschats med hormoslyr från luften har fått blåsor på huden, och jag nämnde detta exempel för att visa att det finns åtskilliga som inte får blåsor. Vi skall vara på det klara med att det också finns någonting som heter allergi; vad den ena människan tål av ett ämne tål kanske inte den andra. Under mer än 30 år har kuprinol använts vid husbyggen, men det är först under de senaste månaderna som det börjat talas om att kuprinol vid förbränning bildar ett ämne som kan medföra fosterskador. Varför har man inte tidigare slagit larm om det? Kuprinol har som sagt använts i bortåt 40 år. Och det är väl då mycket konstigt att giftnämnden inte tagit upp den saken tidigare — det får ju anses vittna om slöhet i allra högsta grad.

Herr talman! Debatten har varit lång, och det mesta kanske nu är sagt, men herr Henningssons inlägg ger mig ändå anledning att helt kort ta till orda. Jag förstår att herr Henningsson känner sig irriterad över den salva som avlossats mot giftnämnden. Han säger också att en del debattörer, både här och i massmedia, skjuter över målet och tar i alldeles för kraftigt. Det kan jag instämma i. Men jag vill varna herr Henningsson för att själv skjuta över målet; hans uppgifter är kanske inte helt med sanningen överensstämmande. Åtminstone vill jag sätta ett frågetecken för några av dem. Herr Henningsson framhöll bl.a. att giftnämndens kontakter med veterinärstyrelsen är de allra bästa i dessa frågor. Som kammarens ledamöter kanske vet väckte jag i januari månad en motion som behandlades här i kammaren förra veckan. Innan jag skrev den motionen kontaktade jag giftnämnden och frågade, om man kände till de ämnens farlighet som vi här diskuterar och som då hade börjat diskuteras i massmedia, framför allt på grund av de missbildningar som uppgavs ha förekommit på djurfoster. Den representant för giftnämnden som jag talade med sade att man i nämnden inte kände till några sådana fall. Mitt nästa telefonsamtal gick till veterinärstyrelsen, och där fick jag den uppgiften att man kände till försök med dessa gifter på råttor och grisar och hade konstaterat fostermissbildningar. Man uppgav också att hundar som vistats på gräsmattor besprutade med dessa medel hade insjuknat — ja, t.o.m. dött. Detta vederlägger ju herr Henningssons påstående att inga fall av djurdöd var kända förrän en del renar i Norrbotten dog i våras.

Kontakten mellan giftnämnden och = veterinärstyrelsen borde åtminstone vara så god att man utfärdade varningar. Herr Henningsson talar om personer som råkat spruta giftet på varandra. Jag tycker att detta är en avskräckande historia i och för sig. även om varningssignalerna varit otillräckliga har det ändå sagts ifrån när medlen saluförts att man skall handskas försiktigt med dem. Och för övrigt bevisar inte detta exempel någonting. Jag har själv handskats med flera giftiga ämnen utan att på något sätt ta skada därav, medan andra människor har blivit skadade då de använt samma medel. När DDT kom ut i handeln var jag sålunda en av dem som till en början handskades mycket vårdslöst med det medlet, eftersom man inte kände till hur farligt det var. Jag tycker som sagt att herr Henningssons bevisföring i det här stycket var mycket svag. Däremot är jag mycket nöjd med att miljökontrollutredningen arbetar enligt den s.k. omvända bevisföringen och att utredningen sannolikt kommer att presentera sitt betänkande nästa år. Jag tycker att det väsentliga i detta sammanhang är denna s.k. omvända bevisföring, så att man i ett mycket tidigare skede skall kunna få kännedom om eventuella skadeverkningar som de utsläppta gifterna för med sig. Jag tolkar socialministerns svar så, att om man eventuellt fram till nästa säsong, när detta medel åter kommer i användning, inte vunnit klarhet om de eventuella skadeverkningarna, kommer man heller inte att tillåta att medlet tas i bruk förrän denna klarhet vunnits. Är det en riktig tolkning känner jag mig helt tillfredsställd med de åtgärder som statsrådet har vidtagit på detta område.

Herr talman! När jag säger att giftnämnden har mycket goda kontakter med veterinärstyrelsen gör jag det på basis av att en av veterinärstyrelsens experter själv är medlem av giftnämnden. Men det finns en detalj i detta som vi kanske skulle ägna litet uppmärksamhet, och det är frågan i vad mån de som köper sådana här ämnen — det må vara skogsbolag eller andra — följer de föreskrifter som finns om hur stark blandningen skall göras. Det finns de som tycker att om man skall få någon riktig effekt skall man inte vara snål utan blanda till ordentligt. Och jag har sett bilder i TV från besprutning av vägkanter som utfördes av vägverket, där det mera verkade som om vederbörande var ute för att släcka eldsvådor än för att få bort grönskan. Man klarar utan tvivel bekämpningen av växtligheten med en 2,5-procentig blandning, men det förekommer att man använder 10-procentig blandning. Gör man på detta sätt när det gäller exempelvis en gräsmatta är det möjligt att det kan uppstå skador. Men några bevisbara skador som uppkommit tidigare än när det gäller älgarna har giftnämnden inte fått uppgift om — det vidhåller jag bestämt. Då jag talar om efterföljden av föreskrifterna vill jag påminna om ett fall som inträffade förra våren. Det var en maskinstation nere i Skåne som hade till uppgift att stå olika odlare till tjänst med besprutning, och man hade blivit anmodad att bespruta ett område med ett visst gift. Detta var av den beskaffenheten att det i föreskrifterna ingick att den som skulle få lov att använda sprutan med medlet skulle ha genomgått en kort kurs för sådan verksamhet samt vara klädd i hel skyddsdräkt och bära gasmask och skyddsglasögon. Vad hände? Jo, en ung man på 17 år kom tillfälligt till arbetsplatsen och blev anmodad att ta hand om sprutan och bespruta fälten. Det gjorde han, och då han skulle fylla på sprutan råkade han spilla av vätskan på ena benet. Han strök bara bort det med handen och tyckte att allting var klart. Han hade ingen gummidräkt på sig, han bar ingen gasmask — han vidtog inga av de skyddsåtgärder som var föreskrivna. Dagen därefter dog den unge mannen av förgiftning. Då får man i tidningsrubriker läsa: Hur fungerar giftnämnden? — Är det att undra på att man reagerar mot allmänhetens sätt att behandla en sådan fråga? Det hela beror ju på att giftnämnden eller någon annan instans inte haft möjlighet att kontrollera hur de utfärdade föreskrifterna beaktas. Där finns kanske ett av de största problemen i fortsättningen. Jag är övertygad om att när vi blir färdiga med en hel del saker som rör vår miljö måste vi också på det lokala planet vara beredda att ställa betydligt större resurser till förfogande för att bevaka att de föreskrifter som utfärdas verkligen beaktas. I annat fall blir lagbestämmelserna inte mycket värda.

Herr talman! Herr Ekström har frågat mig om jag är i tillfälle att redovisa de hittills vunna erfarenheterna av de nya reglerna för förtidspensionering. Riksdagens beslut om vidgade möjligheter till förtidspension fattades i maj i år. Reformen trädde i kraft den 1 juli. De nya reglerna har alltså tilllämpats under relativt kort tid, och det är givetvis ännu inte möjligt att på något sätt definitivt bedöma verkningarna av reformen. Mot bakgrunden av att herr Ekström i sin interpellation också har tagit upp frågan om informationen om den vidgade förtidspensioneringen vill jag emellertid ge en bild av vad som skett på fältet efter riksdagens beslut och nämna några siffror, som kanske kan ge någon ledning vid bedömningen av utfallet av reformen. Så snart riksdagens beslut om reformen förelåg vidtogs åtgärder för att föra ut innehållet i bestämmelserna till de organ som har att tillämpa lagstiftningen. I maj och juni samlade riksförsäkringsverket ledamöter och föredragande tjänstemän i försäkringskassornas pensionsdelegationer till en rad konferenser för genomgång av den nya lagstiftningen. De nya ledamöter med särskild erfarenhet av arbetsförhållanden, som skulle förstärka pensionsdelegationerna efter halvårsskiftet, fick också så snart de utsetts tillfälle att delta i en sådan konferens. För information till allmänheten tryckte försäkringskasseförbundet en särskild broschyr, som fanns tillgänglig i försäkringskassorna i juni. Dessutom infördes annonser i riksoch lokalpress, fackpress och konsumenttidskrifter. Det gavs också information i TV och radio, genom affischer o. d. Läkarna fick särskilt utarbetat material och hade informationskontakter med kassorna. Man satte också från riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas sida i gång en uppsökande verksamhet, speciellt inriktad på sådana personer som kunde tänkas bli berörda av den vidgade förtidspensioneringen. För det första vände man sig i brev till var och en under 67 år som har förtida uttag av ålderspension. Får en sådan person hel förtidspension innebär det ju en höjning av hans pensionsnivå. För det andra gjorde man en genomgång av handlingarna i alla ärenden om förtidspension som avslagits i kassorna de senaste åren liksom alla de fall då en försäkrad över 63 år eller en kvinnlig försäkrad — alltså de som närmast berörs av reformen — enbart uppbär en partiell förtidspension. Genomgången avsåg en preliminär bedömning av om de nya reglerna kunde leda till gynnsammare resultat för den enskilde. I alla de fall då ett sådant resultat ansågs troligt fick vederbörande särskild underrättelse om möjligheten att söka pension enligt de nya reglerna. En fortsatt informationsverksamhet har sedan bedrivits i första hand genom försäkringskassornas försorg, varvid bl.a. personal från riksförsäkringsverket medverkat vid sammankomster med fackliga och andra organisationer, läkare m.fl. Informationsfrågan behandlas också i den samarbetsgrupp som finns mellan riksförsäkringsverket, LO och vissa större fackförbund. I början av november kallade riksförsäkringsverket styrelseordförandena och direktörerna i samtliga försäkringskassor och bl.a. en representant för arbetsmarknadsstyrelsens ledning till en konferens, där erfarenheterna av den vidgade förtidspensioneringen redovisades. Verkets allmänna intryck av genomgången vid konferensen blev att reformen i allt väsentligt fungerar enligt statsmakternas intentioner. Jag vill här tillfoga att ett nytt formulär till läkarutlåtande nu är under tryckning och likaså ett upplysningsblad till personer som är intresserade av att söka förtidspension. Av det sagda framgår att riksförsäkringsverket och = försäkringskassorna har strävat efter att nå ut med information om den vidgade förtidspensioneringen till dem som berörs av reformen och vidtagit åtgärder som hittills vunna erfarenheter av reformen gett anledning till. Vad sedan beträffar verkan av reformen är att notera att frekvensen av pensionsansökningar har ökat markant, i enlighet med reformens syfte. Minst 7 000 fler ärenden har kommit in till försäkringskassorna under tredje kvartalet 1970 än under motsvarande tid förra året. 11500 ansökningar om ny eller höjd förtidspension har också avgjorts i kassorna under de första fyra månaderna reformen var i kraft enligt de beslutsprotokoll som riksförsäkringsverket mottagit fram till slutet av oktober. Enligt en uppskattning innebär detta att ca 3 000 fler ärenden har avgjorts än under motsvarande tid förra året. Vid ingången av oktober månad fanns hos alla landets försäkringskassor inneliggande ca 14 600 ansökningar om förtidspension, sjukbidrag, invaliditetstillägg och invaliditetsersättning. Motsvarande antal ett år tidigare var 7 400. Av de 11500 avgjorda ärendena har ca 3400 gällt personer som fyllt 63 år, vilket torde innebära ungefär en fördubbling jämfört med motsvarande tid förra året. Jag vill som avslutning nämna att riksförsäkringsverket för närvarande håller på med en särskild undersökning av de pensionsärenden som avgörs under andra halvåret 1970. En redovisning av undersökningens resultat kan väntas någon månad in på nästa år.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation angående den nya förtidspensioneringen. Svaret innehåller en utförlig redogörelse för de åtgärder som riksförsäkringsverket och försäkringskassorna hittills vidtagit för att föra ut innehållet i bestämmelserna till de organ som har att tillämpa lagstiftningen och även beträffande den hittills bedrivna informationsverksamheten = till allmänheten. Statsrådet drar inte direkt några egna slutsatser om de vidtagna åtgärderna varit till fyllest, utan anför att riksförsäkringsverkets intryck från en under föregående månad hållen konferens med ordförande och direktörer i försäkringskassorna, varvid erfarenheterna av den vidgade förtidspensioneringen redovisades, blev »att reformen i allt väsentligt fungerar enligt statsmakternas intentioner». Verket har strävat efter att nå ut med information. Jag delar statsrådets mening att eftersom de nya reglerna tillämpats en kort tid är det ännu inte möjligt att definitivt bedöma verkningarna av reformen. Jag skall i stället anföra några synpunkter angående informationen. Vi skall komma ihåg att det var under första delen av 1969 som Landsorganisationen initierade denna fråga. Socialministern gav riksförsäkringsverket i uppdrag att göra en snabbutredning, och socialministern var sedan lika snabb att komma med en proposition som vi kunde fatta beslut om under vårriksdagen; det skedde närmare bestämt den 13 maj. Det kan ibland tänkas att tidsrymden mellan fattandet av ett beslut och den dag då en reform skall föras ut i det praktiska livet blir väl kort. Hela 1960-talet präglas av en intensiv reformverksamhet på det sociala området, och det är i högsta grad angeläget att tillämpningsföreskrifter samt råd och anvisningar utfärdas av sådant innehåll, att statsmakternas beslut icke förfuskas av byråkrati och formalism. I frågan om förtidspensioneringen har stark kritik riktats mot de handläggande myndigheterna. Inte minst i fackföreningstidskrifter har hävdats att personalen på försäkringskassorna inte varit tillräckligt informerad om de nya reglerna, och allvarliga anmärkningar har framförts mot läkarkåren som inte varit på det klara med att de medicinska skälen icke längre är avgörande för huruvida förtidspension skall utgå eller ej. Vissa läkare har använt de gamla blanketterna för läkarintyg och påståtts följa tidigare gällande instruktion. De har inte varit medveina om att läkarintyget egentligen endast skall vara en beskrivning av den sökandes hälsotillstånd. Jag tror mig kunna påstå att det just är på denna punkt som kritik och missförstånd förekommit. En av grundtankarna i reformen var att de arbetsmarknadsmässiga faktorerna skulle få ökad betydelse vid bedömningen av arbetsförmågan, vilket innebär att de medicinska faktorernas betydelse skulle minska. Här har vi emellertid kunnat finna att läkare fortfarande trott sig ha till uppgift att skriva ett läkarintyg med ett bestämt uttalande om att förtidspension skall utgå och detta helt eller endast delvis. Å andra sidan har pensionssökande haft den uppfattningen att den vidgade förtidspensionen innebär rätt till förtidspension utan företeende av något som helst läkarintyg. Man har ansett sig ha stöd för denna uppfattning i vissa oklara uttalanden som onekligen gjorts.

Mot den bakgrunden ansåg utskottet det riktigt att kravet på medi Det bör i detta sammanhang erinras om att utskottet avstyrkte motioner, vari yrkats att äldre person som friställts skulle kunna erhålla förtidspension utan medicinsk prövning i de fall arbetsmarknadsmyndigheterna inte kunde erbjuda vederbörande annan passande sysselsättning. Det är således synnerligen angeläget att erinra om att läkaren i sitt utlåtande endast har att lämna en objektiv redogörelse för den pensionsökandes medicinska status och sjukhistoria. Han skall inte avge något uttalande om vad han anser om rätten till förtidspension. En av anledningarna till missförstånd har uppenbarligen varit det gamla Jäkarintygets formulering, och jag hälsar med tillfredsställelse att statsrådet i svaret meddelar att ett nytt formulär är under tryckning. Det kanske också rent psykologiskt vore välbetänkt att ändra rubriken på formuläret och inte längre tala om läkarintyg utan om läkarutlåtande. Jag vill till sist, herr talman, säga att när det i interpellationssvaret framhålles att riksförsäkringsverket och försäkringskassorna har strävat efter att nå ut med information om den vidgade förtidspensioneringen till dem som berörs av reformen och vidtagit åtgärder som hittills vunna erfarenheter av reformen gett anledning till, så kan man möjligen av detta utläsa att verket numera anser allt vara välbeställt. Så kan dock inte vara fallet. I oktobernumret av riksförsäkringsverkets egen tidskrift »Riksförsäkringsposten»> finns ett referat av en av verkets tillsynsbyrå sammanställd promemoria. Artikeln har till rubrik »Det behövs mer information till läkarna om den nya förtidspensioneringen». Jag hoppas den informationen kommer.
Herr talman! Herr Ekström underströk vikten av att man även i fortsättningen bedriver en aktiv upplysningsverksamhet omkring den här reformen och han vidgade diskussionen något till att i princip omfatta den stora betydelse som informationsverksamhet över huvud taget har när det gäller att introducera nya reformer. Jag tror att det är en mycket angelägen uppgift, och jag har i mitt svar redovisat en rad av de åtgärder som vidtogs för att introducera denna viktiga sociala reform om förtidspensionering. Den är viktig — reformen ger som bekant rätt till. förtidspension för den som blivit nedsliten i ett tungt eller pressande arbete eller mist sitt arbete och inte kan få någon ny anställning utan omskolning eller flyttning. Det är dessa arbetsmarknadsmässiga hänsyn som utgör det nya och väsentliga inslaget vid behandlingen av ansökningar om förtidspension. Det har herr Ekström här i dag också starkt betonat. Jag vill begagna tillfället att säga några ord om den roll vid prövningen av en ansökan om förtidspension som det förut berörda läkarutlåtandet spelar. Herr Ekström har redan på ett klarläggande sätt redovisat vad meningen med läkarintyget är, men låt mig få understryka att det läkarutlåtande som skall fogas till en ansökan om förtidspension är ingenting annat än en beskrivning av hälsotillståndet hos den som söker pension. Läkaren skall inte yttra sig om huruvida förtidspension skall utgå eller inte. Den saken avgörs enligt de nya reglerna av försäkringskassornas pensionsdelegation, som enligt vad jag förut nämnt har förstärkts med representanter med särskild erfarenhet från arbetsmarknaden. Det nya formulär till läkarutlåtande som riksförsäkringsverket har utarbetat och som nu kommer att utsändas ger uttryck för just detta. Jag tror att det är angeläget med ett sådant omarbe tät formulär för att undanröja alla missförstånd på denna punkt.

Herr talman! Speciellt en mening i socialministerns svar till herr Ekström funderar jag över.

Många av de människor som söker förtidspension är endera sjukskrivna eller arbetslösa. I min fackförening i Västerås har det bara på ett par månader förekommit flera fall där medlemmar varit arbetslösa och uppburit ersättning. För en del medlemmar gäller det faktiskt åtskilliga tusen. kronor. Nu säger lagen beträffande förtidspension att pensionsdelegationen från det ansökan inlämnats har möjlighet och i många fall kanske också skyldighet att gå tillbaka och bevilja retroaktiv ersättning för tre månader. Sedan ansökan har kommit in dröjer det någon eller några månader innan beslutet är klart. Det har i ett fall hos oss hänt att en medlem i arbetslöshetskassan, som fått besked om förtidspension, har uppburit arbetslöshetsersättning under samma tid som han har erhållit retroaktiv förtidspension. Det innebär att arbetslöshetskassan skall försöka kräva tillbaka pengar av medlemmen. För den som har varit sjukskriven sker en samordning med försäkringskassan, men så är inte fallet när det gäller arbetslöshetskassan. Detta gör att väldigt stora problem uppstår för dem som stämplar såsom arbetslösa. Arbetslöshetsersättningen är i regel större än vad förtidspensionen blir. Även om de är villiga att återbetala beloppet, så räcker för tidspensionen inte till. Herr socialminister, en lagändring kanske måste vidtas, så att samordning kan ske även med arbetslöshetskassan.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag avser att medverka till en sådan ändring i den nordiska = sjukförsäkringsöverenskommelse som trätt i kraft den 1 april 1967 att den vård vid sjukdom som meddelas i respektive land och ersätts av sjukförsäkringen i landet även skall omfatta vård vid barnsbörd. I den svenska sjukförsäkringen Jlikställs vård vid förlossning med vård för sjukdom när det gäller rätten till ersättning för vårdkostnader. Omfattade av denna sjukförsäkring är — förutom svenska medborgare — alla utlänningar som är bosatta i Sverige. Det innebär att en utlänning, t.ex. en medborgare i annat nordiskt land, blir försäkrad för kostnader för = förlossningsvård så snart vederbörande bosätter sig i Sverige. För den som vistas här i landet endast tillfälligt är läget ett annat. I fråga om nordiska medborgare gäller bestämmelser i den nordiska konventionen om social trygghet av år 1955. Enligt artikel 16 i konventionen är medborgare i ett av de fördragsslutande länderna berättigad till förmåner vid havandeskap och barnsbörd i ett annat av länderna på samma villkor och enligt samma regler som landets egna medborgare. Genom denna bestämmelse får nordisk medborgare ersättning för vårdkostnader om vårdbehovet uppkommit under vistelse i Sverige. Riksförsäkringsverket har i ett ärende haft att ta ställning till frågan om när vårdbehovet uppkommit vid förlossning av en norsk kvinna som hade vistats i Sverige tillfälligt sedan mer än sex månader före förlossningen. Verket fann att vårdbehovet i detta fall fick anses ha uppkommit under vistelse i riket. Riksförsäkringsverket uttalade därvid att ställning inte togs till frågan om ersättning för förlossningsvård i de fall vistelsen i Sverige varat kortare tid än sex månader. Något vägledande avgörande i dylik fråga i högre instans föreligger inte. Herr Börjesson har ifrågasatt en sådan ändring av den nordiska sjukförsäkringsöverenskommelsen att kostnader för förlossningsvård i ersättningshänseende skall jämställas med kostnader för vård vid sjukdom. Frågan att ta med förlossningsvård diskuterades mellan de nordiska länderna vid överenskommelsens tillkomst, men man stannade för att inte införa några regler därom. Om förlossning i ersättningshänseende helt jämställs med sjukdom vid vård utomlands uppkommer Pproblem som jag inte är beredd att nu gå närmare in på. Jag vill för övrigt erinra om att rätten till vård vid sjukdom under tillfällig vistelse i annat nordiskt land inte är utan begränsningar. För rätt till ersättning för sjukvårdskostnader enligt den nordiska sjukhjälpsöverenskommelsen gäller nämligen att sjukdomen måste ha satt in plötsligt. Beträffande förlossningsvård finns det särskilda skäl som talar för ersättning i fall av för tidig börd. En för tidig förlossning som förorsakats av någon yttre omständighet betraktas enligt praxis som sjukdomsfall. Enligt gällande regler utgår således ersättning i sådana fall.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Av svaret framgår att vid tillkomsten av den nordiska sjukförsäkringsöverenskommelsen diskuterades de nordiska länderna emellan huruvida förlossningsvård i ersättningshänseende skulle jämställas med kostnader för vård vid sjukdom. Man stannade vid att inte införa några regler därom. I slutet av svaret framhåller dock statsrådet att beträffande förlossningsvård finns särskilda skäl som talar för ersättning i fall då för tidig börd ägt rum och förorsakats av någon yttre omständighet. Enligt praxis betraktas detta som sjukdomsfall. Det finns emellertid exempel på fall där en kvinna inte kunnat erhålla ersättning på grund av att reglerna om ersättning vid förlossningsvård inte är inskrivna i den år 1967 träffade sjukförsäkringsöverenskommelsen mellan de nordiska länderna. Jag tolkar statsrådets svar så, att överenskommelsen inte utesluter ersättning för vård i vissa fall. Min fråga avsåg även sådana kvinnor för vilka av en eller annan anled ning förlossningen inträffar vid en tidpunkt som inte varit beräknad och kvinnan tillfälligt vistas utanför sitt eget land. Det vore av vikt att man i den nordiska överenskommelsen finge inskrivet att ersättning kan utgå i dessa fall. Om vederbörande t.ex. kan uppvisa läkarintyg som bestyrker den ungefärliga tidpunkten för förlossning och denna tidpunkt infaller tidigare, då kvinnan i fråga befinner sig i ett annat nordiskt land, bör enligt min mening ersättning från respektive försäkring utgå. Om läkare genom intyg inte avrått kvinnan från att resa bör det vara tillräckligt för att gällande regler även skall omfatta förlossning. För att ingen tveksamhet skall råda på denna punkt anser jag att det vore värdefullt om detta skrevs in i den nämnda överenskommelsen mellan de nordiska länderna. För vederbörande försäkringstagare är det förknippat med icke obetydliga ekonomiska förluster att gå miste om den ersättning för sjukvårdskostnader som hon vid förlossning i det egna landet är berättigad till men inte kan få om hon händelsevis vistas i ett annat nordiskt land och förlossningen äger rum vid icke beräknad tidpunkt. Självfallet skall reglerna begränsas till just dessa fall, och en förutsättning skall vara att hon med läkarintyg kan bestyrka riktigheten i händelseförloppet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att ännu en gång få tacka för svaret.

de: Herr talman! Herr Börjesson i Fal köping har frågat om jag är beredd att ta initiativ till att en upplysningskampanj startas i syfte att minska bruket av krigsleksaker och om jag har för avsikt att vidtaga åtgärder i någon form för att i framtiden förhindra försäljning av krigsleksaker. Frågan om lekmaterialets betydelse för barns utveckling har alltmer uppmärksammats under senare tid. I början av år 1969 lät jag tillsätta en arbetsgrupp i socialdepartementet med uppgift bl.a. att belysa frågan om lekmiljön och om lekmaterialets betydelse för barns utveckling samt att föreslå lämpliga åtgärder i syfte att stimulera såväl tillkomsten av lekriktiga miljöer som användningen av lämpligt lekmaterial. Resultat av arbetsgruppens arbete väntas föreligga i form av en promemoria i början av nästa år. Enligt vad jag inhämtat har arbetsgruppen bl.a. för avsikt att redovisa synpunkter på lekmaterialets betydelse för attitydoch värderingsbildningen. Frågor av den art som berörs i interpellationen kommer 'således att. belysas i promemorian. Genom de förslag som kommer att läggas fram av arbetsgruppen bör det bli möjligt att ta ställning till olika åtgärder för att främja tillkomsten av nya och intressanta lekmaterial som bl.a. kan utgöra ett alternativ till krigsleksaker.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Jag vill gärna ge uttryck för min tillfredsställelse över att frågan om bruket av krigsleksaker är föremål för utredning i den av socialdepartementet tillsatta — arbetsgruppen med uppgift bl.a. att belysa lekmiljön och lekmaterialets betydelse för barns utveckling. Genom de förslag som arbetsgruppen lägger fram bör det, säger statsrådet Odhnoff, bli möjligt att ta ställning till olika åtgärder för att främja tillkomsten av nya och intressanta lekmaterial som kan utgöra ett alternativ till krigsleksaker. Det är ytterst angeläget i en tid av alltmer = tilltagande brottslighet och våldstendenser att se till att våldsinslagen i barnens uppväxtmiljö förhindras. Tyvärr är det så att våldsinslagen i stor utsträckning torde bibringa barnen uppfattningen att våld löser konflikter. Inte heller påvisas våldets oerhörda konsekvenser för individ och samhälle. Krigsleksakerna svarar för en del av denna negativa påverkan. Merparten av de krigsleksaker, som säljes i Sverige, är importerade. Bland dessa krigsleksaker finner man de mest skrämmande exempel på våldsglorifiering. Det kan gälla leksaker utgörande miniatyrer av stridsvagnar och massförstörelsevapen eller andra leksaker som förhärligar våldet i dess olika former. Om vi över huvud taget skall komma till rätta med det alltmer tilltagande bruket av krigsleksaker är det angeläget att uppmuntra framställning och försäljning av pedagogiskt riktiga och för barnen utvecklande leksaker. Men det är ytterst angeläget att man gör föräldrar och målsmän medvetna om olämpligheten av att barnen får leka med krigsleksaker. Jag menar att en upplysningskampanj borde sättas in för att sprida kännedom om krigsleksakernas negativa påverkan på barnen. En sådan kampanj i våra massmedia, bl.a. i radio och TV, skulle kunna bidra till att minska bruket av krigsleksaker och stimulera till en konsumtion av leksaker som är vettiga och riktiga för barn. Av det lämnade svaret framgår inte huruvida arbetsgruppen har för avsikt att i promemorian föreslå en upplysningskampanj, syftande till att minska bruket av krigsleksaker, men jag tolkar ändock svaret så att frågor av den art som jag berört i min interpellation, innefattande bl.a. en sådan kampanj, kommer att belysas i arbetsgruppens promemoria. Med dessa ord ber jag att få förklara mig nöjd med det besked som lämnats och jag vill än en gång tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag vill lämna den upplysningen att arbetsgruppen under sin verksamhet har haft kontakt med företrädare för vissa delar av leksakshandeln och att det enligt gruppens mening har skett en viss självsanering och har börjat iakttas viss återhållsamhet i utbudet av krigsleksaker. Man kan naturligtvis önska att branschen skulle gå ännu längre i dessa strävanden, men samtidigt måste vi vara medvetna om att den kraftigaste påtryckningen utgörs av en stark opinion mot sådana leksaker. Jag vill också erinra om att det redan för innevarande budgetår under anslaget till socialstyrelsen har anvisats medel till åtgärder som kan föranledas av arbetsgruppens förslag.
Herr talman! Tillåt mig att tacka statsrådet fru Odhnoff för kompletteringen av svaret på min interpellation. Det är givet att det här främst måste bli fråga om upplysning. Vi kan inte räkna med något förbud i berörda avseende, men det bör kunna bedrivas en upplysningsverksamhet som syftar inte minst till att de som säljer krigsleksaker upphör att inköpa och utbjuda sådana. Den av mig förordade kampanjen bör, om den upplägges väl, också kunna göra föräldrar och målsmän medvetna om att barn inte bör använda krigsleksaker.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig dels om jag anser en omprövning av den beslutade trafikpolitiken motiverad avseende dess samband med personalproblemen vid statens järnvägar, behoven av nyrekrytering, frågor om arbetsmiljön samt skyddsoch säkerhetsförhållanden, dels om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att komma till rätta med berörda missförhållanden. Fru Ryding har i sin interpellation utgått från den kritik som riktats mot en påstådd underbemanning vid SJ. Jag vill i detta sammanhang översiktligt framhålla att antalet olycksfall i relation till antalet anställda vid SJ har sjunkit med 40 procent under den senaste tioårsperioden. Frånvaron på grund av yrkesskador i procent av antalet anställda har under samma tid sjunkit med 13 procent. Vad beträffar arbetarskyddsverksamheten har sedan hösten förra året ca 3 000 arbetsledare och skyddsombud fått arbetarskyddsutbildning. Under år 1970 har SJ också organiserat en central arbetarskyddsnämnd med representanter för företaget och de anställda. Sjukfrånvaron i procent av antalet anställda har däremot stigit något vilket närmast förklaras av en successiv ökning av personalens genomsnittsålder. Sjukfrånvaron inom respektive åldersgrupper har under tioårsperioden varit i stort sett oförändrad. Arbetsuppgifternas karaktär och gällande arbetstidsföreskrifter medför att det hos SJ — liksom hos andra företag med liknande verksamhetsstruktur — inte går att helt undvika övertid. Under år 1967 redovisades exempelvis en övertid som omräknad till antal man motsvarade ca 1 procent av det totala antalet anställda. I år då vi haft en utpräglad högkonjunktur blir övertiden något högre, sannoligt dock inte över 1,5 procent. Planerad övertidstjänstgöring tas endast ut av den personal med vilken frivillig överenskommelse kan träffas. Den av mig nu redovisade utvecklingen har avsett hela SJ, men eftersom fru Ryding i huvudsak uppehållit sig vid förhållandena inom Malmöoch Göteborgsområdena vill jag även redovisa övertidsuttag och outtagen semester för stationspersonalen där. Övertidsuttaget vid dessa distrikts stationer — där växlingstjänsten utgör en tung del — var i medeltal för perioden januari—-september 1970 1,8 respektive 1,9 procent av antalet anställda. Övertidsuttaget var högre än vad genomsnittet för hela SJ beräknas bli, men det finns all anledning understryka att övertidsuttaget i de enskilda fallen ligger klart under vad arbetstidsföreskrifterna medger. En minskning av övertidsuttaget kan nu åter noteras. Eftersom semestern för de anställda vid SJ är spridd över praktiskt taget hela året — dock med koncentration till sommarmånaderna — är det normalt att semesterdagar kvarstår outtagna efter sommaren. Antalet outtagna semesterdagar i stationstjänsten inom Malmöoch Göteborgsdistrikten uppgick den 1 oktober i år till 8 å 10 dagar per man. Detta är en dag mer per man än år 1969 men ligger inom ramen för SJ:s möjligheter att bereda personalen avtalad semester. Mot bakgrund av den redovisade utvecklingen finner jag ingen anledning att av de skäl som fru Ryding anfört ompröva den beslutade trafikpolitiken. Jag vill emellertid kraftigt understryka att ett fullföljande av den av statsmakterna beslutade trafikpolitiken inte får leda till några eftergifter när det gäller arbetsmiljö och skyddsoch säkerhetsförhållanden i arbetet. I den mån missförhållanden konstateras i dessa avseenden bör de givetvis rättas till.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr kan jag inte tilllägga att jag är nöjd med svaret. Statsrådet Norling har med statistik sökt bevisa att förhållandena vid SJ egentligen är helt tillfredsställande. Vad iag påpekat i interpellationen — det grundar sig på omfattande uppgifter främst från de anställda och har bekräftats av artiklar i fackpressen och även i dagspressen — skulle alltså inte alls stämma med verkligheten. Jag har ingen möjlighet att ifrågasätta lämnade sifferuppgifter. Men det är ju inte alltid som statistik ger en fullt rättvisande bild av de verkliga förhållandena. Det är någonting i sammanhanget som inte stämmer. Nog måste väl ändå kommunikationsministern inse att vad som skrivits, inte minst i facklig press, inte är gripet helt ur luften. Och inte heller kan väl allt som med styrka hävdats av arbetstagarna vara felaktigt. Personalen vid SJ instämmer i dag inte i kommunikationsministerns påståenden, även om dessa bestyrks med statistik. Som statsrådet Norling i sitt svar mycket riktigt framhållit, har jag i min interpellation främst uppehållit mig vid förhållandena inom :Göteborgsoch Malmöregionerna. Men missförhållandena kan vara enahanda i hela landet. Jag vill emellertid citera en artikel i tidskriften Statsanställd nr 39/70: »Det finns många bristområden inom SJ, och praktiskt taget alla kategorier av anställda är berörda. Göteborgsregionen hör till de utsatta. Det är särskilt växlingspersonalen som klagar över den svåra pressen.» En trafikförman gör i samma artikel följande uttalande: »Den 1 september hade inte mindre än 20 av våra gubbar gjort 200 övertidstimmar vardera. För 54 man redovisas mer än 50 övertidstimmar. Eftersom en tredjedel av året återstår är det lätt att räkna ut att det blir kärvare för varje dag att få växlingsorganisationen att fungera.> Samma artikel fortsätter på ett annat ställe: »Det händer rätt ofta att trafikmästaren ringer vid 6-tiden på morgonen. Visst är det frestande att säga nej. De allra flesta har fullgoda skäl att avböja. Det är så slitsamt och tungt det här arbetet, och tempot är så högt uppdrivet att fritiden mer än väl behövs för vila. Trots olusten och det oriktiga i att gå trött och nerkörd till arbetet tvingas alltför många av ekonomiska skäl att bita i det sura äpplet. Det blir en ond cirkel. Dålig lön, mycket övertid, nedsatta arbetskrafter, sjukskrivning och ändå sämre att få ekonomin att gå ihop. Att säkerheten blir eftersatt är ytterst allvarligt. Det är inte rimligt att en anställd i statens tjänst skall behöva ta ut sig till det yttersta. Den här hårdkörningen får inte fortsätta.» Missförhållandena vid SJ har tyvärr efter den nye chefens tillträde mera varit i tilltagande än i avtagande. Vid den eriksgata som generaldirektören företog i höstas hördes lika bittra tongångar som de jag nyss citerat också från andra håll i landet. En lokförare i Hälsingborg säger rent ut enligt referat i nr 44 av Statsanställd följande: »Varför skall SJ stirra sig blind på lönsamheten? Se verket i det stora sociala och nationalekonomiska sammanhanget.» Jag för min del anser inte att man kan nonchalera de stämningar som finns bland >järnvägarna». Detta var anledningen till att jag ställde min in terpellation. Nu säger kommunikationsministern sist i sitt svar — kanske som en brasklapp efter statistikredovisningen — att han kraftigt vill understryka att fullföljande av den av statsmakterna beslutade trafikpolitiken inte får leda till några eftergifter när det gäller arbetsmiljö, skyddsoch säkerhetsförhållanden i arbetet. I den mån missförhållanden konstateras i dessa avseenden bör de givetvis rättas till. Men, statsrådet Norling, redan i oktober säger förbundsstyrelseledamoten och expeditören i avdelning 1170 följande: » Vi har stor personalbrist i Göteborg. Den är så stor att företaget får avsäga sig arbetsuppgifter. Den innebär dessutom ett allvarligt hot mot säkerheten. Det finns de som arbetar 2—3 skift i följd för att klara ruljangsen. Detta för med sig risker som inte är acceptabla ur säkerhetssynpunkt. Det är ingen överdrift att säga att många arbetare med livet som insats. — — — Medel måste ställas till förfogande för att rätta till de brister som finns.» Jag vill i detta sammanhang nämna att doktor Urban Olsson från centralförvaltningen vid ett företagsnämndsmöte för precis ett år sedan lämnade en utförlig redogörelse för sjukledigheten vid SJ. Han konstaterar i denna rapport bl.a. följande: »Av stor betydelse är att en alltför stark arbetsbelastning särskilt under tidspress torde gynna uppkomsten av och vidmakthålla vissa för medelåldern typiska sjukdomar som t.ex. högt blodtryck och möjligen också arterioskleros.»> Herr talman! Med dessa uttalanden som bakgrund liksom också den tragiska händelsen i Malmöregionen, då en växlare fick benet avklippt under arbetet, hävdar jag bestämt att man redan kan konstatera missförhållanden av den art som enligt kommunikationsministerns svar måste rättas till. Det är svårt att finna någon annan förklaring till de anmärkningsvärda «:missförhållandena än att SJ-ledningen i sin personalpoli tik låtit skyddsoch säkerhetshänsyn vika för de i den beslutade trafikpolitiken starkt markerade lönsamhetsanspråken. Sådana konsekvenser, herr talman, får under inga förhållanden godkännas. Jag anser därför, att det är motiverat att göra en omprövning på detta område.

Om herr statsrådet svar blir nekande vill jag också gärna få veta hur länge kommunikationsministern anser att man kan låta bli att göra en sådan omprövning och vad som skall behöva ske, utöver vad som redan hänt och händer, innan man handlar.